Herr talman! Enligt 75 § i uppbördslagen är arbetsgivare som utan skälig anledning låtit bli att verkställa skatteavdrag tillsammans med arbetstagaren ansvarig för det skattebelopp som inte har dragits av. Beslut om arbetsgivares ansvarighet fattas av lokal skattemyndighet. När sådant beslut fattats kan både arbetsgivaren och arbetstagaren krävas på skattebeloppet. Om arbetsgivaren då tvingas betala skatten får han enligt 76 § i samma lag kräva återbetalning av arbetstagaren. Nu föreslås i propositionen 1975/76:70 att arbetsgivaren inte skall medges avdrag för belopp som han blivit skyldig att betala därför att han har underlåtit att verkställa skatteavdrag för arbetstagare. Enligt vår uppfattning har regeringen lagt fram det här förslaget utan att ha givit sig tid att tänka igenom vad det innebär. Propositionen innehåller inte heller något enhetligt motiv för den föreslagna åtgärden utan hänvisar endast till en skrivelse från riksskatteverket. I den framhålles att man på sina håll har uppfattningen att belopp för vilket arbetsgivare är ansvarig skulle vara avdragsgillt vid taxeringen. Verket anser att avdragsrätt inte bör föreligga. Herr talman! Det ligger i sakens natur att någon avdragsrätt vid inkomsttaxeringen inte uppkommer för arbetsgivaren genom att han för arbetstagarens räkning har måst erlägga den felande skatten. Han har ju samtidigt fått en fordran på arbetstagaren på motsvarande belopp. Om arbetsgivaren emellertid inte lyckas få ut sin fordran — t.ex. på grund av bristande solvens — uppkommer däremot en förlust för honom. Denna är enligt gällande rätt avdragsgill. På detta finns också ett regeringsrättsutslag från 1974. Men propositionen underlåter att nämna det, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Än mer anmärkningsvärd är fortsättningen. Förslaget i propositionen att vägra arbetsgivaren avdrag för förlusten när sådan uppkommer motiveras med att ”restavgift, tilläggsavgift m.m., som skall erläggas då betalningsskyldighet inte fullgjorts, inte heller får dras av vid inkomstberäkningen”. Detta resonemang ger vid handen att själva skatteinbetalningen skulle vara att betrakta som en sanktion. Det är naturligtvis ett betraktelsesätt som vi inte kan ansluta oss till. Skatt kan självfallet uppfattas som en börda, men någon sanktion är den ändå inte avsedd att vara. Skall man däremot införa ytterligare sanktioner i fall som de här berörda, måste de givetvis konstrueras så, att de drabbar alla försumliga arbetsgivare lika och inte bara helt slumpmässigt dem som inte lyckas få ut sin fordran av arbetstagarna. Vad säger då utskottet? Utskottet är så till vida låt mig säga hederligare än propositionen att man klarlägger rättsläget och redogör för regeringsrättsutslaget om avdragsrätt för förlust i rörelse också i detta fall. Men när utskottet försöker komplettera förslaget i propositionen med motiv framstår det genast med full klarhet att frågan inte är tillräckligt utredd. Utskottet säger att förslaget givetvis i första hand riktar sig mot sådana förfaranden där arbetsgivare i eget och arbetstagarens intresse systematiskt underlåtit att dra skatt. Förslaget medför, säger utskottet vidare, att de förmåner som arrangemang av detta slag kan innebära minskar. Vad är det då för förmåner som avses? Utskottet torde främst avse de fall då arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att inte dra skatt och att skatten, när den avkrävs, skall betalas av arbetsgivaren och att denne i sin tur skall låta bli att kräva arbetstagaren. Vad arbetstagaren då i realiteten erhållit skattefritt motsvarar en betydligt större löneförmån än han taxeras för, samtidigt som arbetsgivaren kommer undan med lägre löneutbetalning, lägre socialförsäkringsavgifter m.m. Det är möjligt att förslaget i propositionen skulle göra sådana skumrasktransaktioner mindre lönsamma. Men det torde i allmänhet ändå inte räcka med det, utan problemet måste angripas i hela sin vidd. Det som från rättssäkerhetssynpunkt ter sig djupt stötande är emellertid att förslaget främst skulle drabba de arbetsgivare som i god tro och utan uppsåt underlåtit att dra skatt och som inte — trots alla försök — lyckas få ut sin fordran på arbetstagaren. Utskottet kan naturligtvis också med sin skrivning avse det fall då man söker undandra skatt genom att inkomsten i fråga inte deklareras av arbetstagaren. Det innebär att arbetstagaren gör sig skyldig till falskdeklaration och arbetsgivaren till medhjälp till falskdeklaration. Båda straffas då enligt skattebrottslagen. I den mån domstolsprövningen ger vid handen att varken brottsligt uppsåt eller sådan oaktsamhet som bör medföra straff förelegat, frikänns de åtalade. Man frågar sig vad som enligt det föreliggande förslaget skall hända i fall som dessa. Eftersom jag ser att herr Johansson i Jönköping står upptagen på talarlistan som — förmodar jag — utskottets talesman, skall jag be att få ställa den frågan till honom. Utskottet säger — jag framhåller det ännu en gång — att förslaget i första hand riktar sig mot systematiska skatteundandraganden. Är det då meningen att taxeringsmyndigheterna i övriga fall — när varken brottsligt uppsåt eller straffbar oaktsamhet föreligger — skall medge arbetsgivaren avdrag? Om så inte är fallet vill jag ställa en annan fråga: Anser herr Johansson i Jönköping att det från rättssäkerhetssynpunkt är riktigt att förslaget främst kommer att drabba de arbetsgivare som i god tro, utan uppsåt, utan egen vinning, underlåtit att dra skatt och som inte lyckas få ut sin fordran på arbetstagaren trots alla försök? Jag skall ställa ytterligare ett par frågor. Utskottet säger att förslaget undanröjer vissa tvistefrågor. Vilka tvistefrågor, herr Johansson i Jönköping? Här finns ju en rättspraxis, och att några svårigheter skulle föreligga för en tillämpning i enlighet med denna rättspraxis har jag svårt att inse. Utskottet anför slutligen att förslaget inte är avsett som en sanktion och att propositionen bör bedömas också med hänsyn till att kostnader på grund av brott inte i allmänhet är avdragsgilla vid beskattningen. Här tycker jag att utskottet sätter krokben för sig självt. Det är ju ändå så att de kostnader på grund av brott som inte är avdragsgilla just är påföljderna, dvs. restavgifter, böter osv. Att de inte skall vara avdragsgilla är vi helt överens om. Men här är det fråga om en inkomstskatt, och den är inte ett straff. I de fall som vi diskuterar är det fråga om kostnad i en verksamhet, en kostnad som enligt regeringsrättens dom är avdragsgill. Är det därför inte risk för att förslaget i propositionen, om det antas, innebär ett flagrant avsteg från den princip som eljest gäller i fråga om beskattning av rörelse, nämligen att fordringar som avskrivs som värdelösa skall vara avdragsgilla som förlust för arbetsgivaren? Herr talman! Från moderat håll är vi fullt på det klara med att det förekommer åtskilliga försök till skatteundandragande och att dessa på alla sätt bör beivras. Men vi är inte beredda att tillstyrka ett förslag som helt slumpmässigt skulle drabba dem som handlat i god tro och som inte, trots alla försök, lyckats få ut sin fordran på arbetstagaren —- detta samtidigt som det är tveksamt om förslaget verkligen i större utsträckning skulle motverka de systematiska försök till skatteoch avgiftsundandragande som uppkommit. I stället vill vi förorda en allsidig utredning av möjligheterna att bättre beivra skatteflykt av detta slag. Utredningen bör givetvis överväga vilka förändringar i sanktionssystemet som eventuellt kan visa sig erforderliga. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid skatteutskottets betänkande fogade reservationen.
Herr talman! Får jag börja med en bild ur skattevardagen, som jag upplever den när jag inte är här. Det gäller en s.k. fri företagare, som alltså har B-skatt och som kanske inte har någon stor inkomst — han har företaget på fickan, som det heter. Då gör han numera, sedan vi har lagt om sjukförsäkringen, så att han sjukskriver sig. Det kan ju tyvärr, som alla här vet, var och en göra litet som han vill; det är lätt att skaffa ett sjukintyg. Sedan hämtar denna person från försäkringskassan 4 500 kr. i månaden skattefritt. Och i de allra flesta fall kommer vederbörande aldrig att betala ett öre i skatt på dessa pengar, för det tillgår så att han preliminärdeklarerar en mycket hög inkomst. Han säger: Nu kommer jag att få ett bra år —- jag kommer upp i 70 000 kanske. Sedan sjukskriver han sig, som sagt, och hämtar ut pengarna från försäkringskassan. Detta är ju ett oskick — något helt otillbörligt. Jag har levt i föreställningen att riksdagen var till för att stoppa sådant, men man får tydligen revidera sin uppfattning. Jag tycker först och främst att det skulle vara självklart att alla medel som staten betalar ut skall staten tillgodogöra sig skatt på, om det kan ske utan komplikationer, och det kan det i detta fall. Redan när man införde källskatten var man ju enig om — och den enigheten har förstärkts alltmer — att man skulle försöka få så många som möjligt in under A skattesystemet, alltså där det görs preliminärskatteavdrag av arbetsgivare eller utbetalare. Och framför allt skall naturligtvis staten, som jag nyss sade, se till att man får skatt på de pengar man betalar ut. Mot den bakgrunden har jag både i fjol och i år motionerat om att man även för B-skattare skulle göra preliminäravdrag enligt tabell när man betalar ut sjukpenningen. Visserligen är de B-skattare, men kalla dem för A-skattare och dra skatt. Det vore mycket enkelt, som sagt. Men då säger utskottet att det skulle kompliceras därigenom att det skulle kunna bli dubbelbetalning. Utskottet menar att för en person som är sjukskriven skulle försäkringskassan dra enligt A-skattetabellen, och sedan går vederbörande och betalar in hela sitt B-skattebelopp för terminen. Det är helt verklighetsfrämmande, för det gör naturligtvis inte en ordentlig B-skattebetalare som har ordning på sina affärer. Han betalar givetvis bara in mellanskillnaden. Låt oss säga att beloppet för varje B-skattetermin är 1 200 kr. Sedan har vederbörande varit sjukskriven och det har dragits 500 kr. av försäkringskassan, vilket vederbörande får vetskap om. Han betalar då givetvis in 700 kr. nästa termin, och allting klaffar. Så enkelt är det. Det allra värsta som skulle kunna hända är ju att en sådan B-skattare får betala in för mycket pengar. Men dessa pengar får han ju tillbaka, omgående t.o.m. Det blir en överkreditering på den aktuella B-skatteterminen. Ganska kort tid därefter kommer det ett meddelande till kronofogdemyndigheten att vederbörande har betalt in för mycket, och då skall kronofogdemyndigheten se till att pengarna, om han missat tidigare B-skatt, tas till det — annars får han tillbaka pengarna. Det händer ingenting som inte är under kontroll. Så enkelt är det. Det är tydligen för enkelt för att skatteutskottet skall fatta det riktigt. Jag kan inte se det på annat sätt, för det blir inga komplikationer numera, när vi har det så bra ordnat att debetsedelsnumret sammanfaller med personnumret. Alla pengar som betalas in på ett visst debetsedelsnummer kommer numera till rätt debetsedel. Förr i tiden hände det att pengar var ute och fladdrade utan att man visste var de hörde hemma, men det förekommer inte nu. Klokt nog sammanfaller debetsedelns nummer med personnumret. Det är deprimerande att inte kunna få igenom ett sådant här, som jag tycker, självklart förslag, nämligen att staten skall se till att få in skatt på de pengar som staten själv betalar ut — om det kan ske utan minsta komplikationer, och det kan det. Jag har erfarenhet av detta, och dessutom har jag talat med många människor som sysslar med dessa ting. De har varit helt eniga med mig; det blir inga komplikationer. Utskottet förordar i stället ett komplicerat förslag, som går ut på att om vederbörande är sjukskriven mer än sextio dagar skall man lägga om från B till A-skatt. Men man behöver inte lägga om någonting. Det spelar ingen roll om det heter B-skatt eller A-skatt. Gör skatteavdrag bara! Det kommer alltid till rätt person. Men skatteutskottet vill tydligen att det skall få fortsätta att människor skor sig på samhällets bekostnad genom att hämta ut feta bidrag från försäkringskassan utan att betala Nr 38 skatt för dem. Tisdagen den Herr talman! Jag skulle gärna ha velat yrka bifall till motionen men 9 december 1975 kan inte göra det, eftersom det inte finns någon lagtext. Jag nödgas I därför avstå från detta. Men jag tillkännager min utomordentligt stora Ändring i uppbördsbesvikelse över att skatteutskottet har intagit den ställning som utskottet — lagen, m.m. har gjort. Får jag sedan, utan att så att säga falla utskottets talesman i ämbetet, bemöta litet av vad fru Troedsson sade. Hon talade mycket om arbetsgivare, som i god tro underlåter att göra avdrag. Vad är det för god tro? Alla arbetsgivare vet ju att det skall göras skatteavdrag. Därför är det fel uttryck när man säger att arbetsgivaren handlar i god tro. Han åsidosätter ju de bestämmelser som finns i lag och författning, alltså att han skall göra avdrag, och det måste vara helt oriktigt att bryta mot författningen i det avseendet. Vidare finns det en rent praktisk komplikation. Om en arbetsgivare har underlåtit att dra skatt av en arbetstagare och sedan inte kan få in beloppet igen, så skulle han enligt den moderata reservationen ha rätt att yrka avdrag härför i sin deklaration. Arbetsgivaren har då gentemot arbetstagaren en regressrätt som i praktiken sträcker sig över sex år. Men om han så småningom får in pengarna, skall han då deklarera dem som inkomst, om han tidigare har fått göra avdrag för dem? Det kanske han t.o.m. lider men av, eftersom det kan hända att han då har större inkomst, och om han då lägger till dessa pengar till sin inkomst får han högre skatt på dem än vad han tjänade när han fick göra avdrag. Nej, hela källskattesystemet bygger på att arbetsgivaren verkställer avdrag, och det systemet skall vi inte underminera. Jag upprepar alltså vad jag sade tidigare, att staten naturligtvis i första hand borde se till att staten själv gör skatteavdrag när så kan ske.
Herr talman! Jag vill svara herr Sjöholm, att när jag talade om arbetsgivare som i god tro underlåtit att göra skatteavdrag, så avsåg jag sådana fall — herr Sjöholm känner säkert väl till dem, ty de förekommer ofta — då arbetstagaren säger att han har B-skatt. Jag är helt på det klara med att arbetsgivaren då har skyldighet att kolla den uppgiften, men herr Sjöholm vet lika väl som jag att detta görs många gånger inte, utan arbetsgivaren tror på uppgiften och underlåter att kontrollera den. Sedan är det alldeles riktigt att om arbetsgivaren inte kan få tillbaka den fordran som han har på arbetstagaren, så avskrivs beloppet som förlust i rörelsen. Som jag sade i mitt förra anförande finns det också ett regeringsrättsutslag på detta, som klart anger att det är en avdragsgill förlust i rörelsen. Det utslaget gällde ett fall där arbetstagaren hade gått i konkurs.
Herr talman! Nu verkar det som om fru Troedsson reducerade god tro till bara tro, och det är ett framsteg. Om arbetstagaren säger att han har B-skatt, så skulle arbetsgivaren tro på det. Men det kallar jag inte för god tro, ty arbetsgivaren vet ju att en sådan uppgift får han inte lita på. Alla arbetstagare kan komma och säga: Jag har B-skatt, så dra ingen skatt på mig. Det får väl fru Troedsson ändå hålla med om, att så kan inte systemet få fungera.
Herr talman! Ja, visst vore det önskvärt om alla arbetsgivare hade reda på att de alltid måste kontrollera uppgiften att arbetstagare har B skattsedel. Men många arbetsgivare är inte så vana vid sådana här frågor och känner inte till punkt och pricka till de bestämmelser som gäller utan tror arbetstagaren på hans ord och underlåter därför att kontrollera om vederbörande har B-skattesedel.

Herr talman! Jag hade egentligen kunnat avstå från att yttra mig nu sedan fru Tredsson och herr Sjöholm har gjort upp även om reservationen. Men låt mig ändå säga några ord. Den proposition som behandlas i föreliggande betänkande tillhör inte de kontroversiella. Det är också bara på en av punkterna som det avgivits en reservation, och den gäller, som fru Troedsson sade, ett förslag om ändring av en paragraf i uppbördslagen. Bakgrunden är i korthet följande, som fru Troedsson också refererade. Om en arbetsgivare utan särskild anledning underlåtit att göra skatteavdrag är arbetsgivaren jämte arbetstagaren ansvarig för skatten till det belopp som svarar mot vad som inte avdragits. Om arbetsgivaren i sådant fall betalar skatten får han självfallet återkräva det beloppet av arbetstagaren. Riksskatteverket, som rimligtvis bör kunna dessa frågor och även har stor praktisk erfarenhet av dem, har hos finansdepartementet påtalat att man på en del håll har uppfattningen att ett belopp som arbetsgivaren på detta sätt är ansvarig för i vissa fall skall kunna vara avdragsgillt vid taxeringen. Riksskatteverket har uttalat att sådan avdragsrätt inte bör föreligga. Det förslaget har finansministern gjort till sitt. Han föreslår alltså en klar och entydig bestämmelse om att sådan rätt till avdrag inte skall finnas och att arbetsgivaren är skyldig att av alla sina anställda dra preliminärskatt. Skatteutskottets ledamöter, så när som på två, har tillstyrkt förslaget. Det är alltså en ganska stor och kraftig majoritet i utskottet för propositionens förslag. Syftet med förslaget är att åstadkomma en klar och entydig bestämmelse och att därmed ta bort de möjligheter till skatteflykt som den tidigare bestämmelsen visat sig erbjuda. Nr 38 Nu är det tyvärr så — det sade också fru Troedsson — att det i stor Tisdagen den utsträckning förekommer att arbetsgivare och arbetstagare träffar över 9 december 1975 enskommelse om anställning som innebär att skattefrågan klaras upp — — eller inte klaras upp, vilket man vill — på ett sådant sätt att det aldrig — Ändring iuppbördssker någon inbetalning av preliminärskatt. Utskottsmajoriteten menar = lagen, m.m. därför att det måste vara en stor fördel att få en klar och entydig bestämmelse om ansvaret i sådana fall. För de arbetsgivare som fullgör sina skyldigheter i detta avseende kan den ändringen inte rimligtvis medföra några svårigheter. Man skulle i detta sammanhang kunna ta upp hela det stora problemet med den grå arbetskraften. Jag är medveten om att vi inte löser det problemet med den nu föreslagna ändringen i paragrafen, men det ändringsförslag som här föreligger är ett steg på vägen när det gäller att förhindra skatteflykten. Fru Troedsson kom in på frågan om rättsäkerheten, och det är en mycket angelägen fråga.

Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets förslag. När det gäller herr Sjöholms motion och anförande vill jag gärna säga att utskottet både fattat motionens syfte och tagit motionen på stort allvar. Jag skall erkänna att jag personligen redan förra året kände starka sympatier för denna motion, som herr Sjöholm också då hade väckt. Vi bör på alla möjliga sätt söka förhindra skatteflykt, och det är vad herr Sjöholm vällovligt är ute efter. När utskottet trots detta inte tillstyrker motionen beror det på att vi efter att ha tagit kontakt med riksförsäkringsverket och lokala försäkringskassor har fått sådana upplysningar om samarbetet mellan försäkringskassorna och de lokala skattemyndigheterna att vi tror att kontrollen nu är tillfredsställande. Jag kan tillägga att efter det att årets motion väckts har nya rutiner införts för att klara kontrollen. Jag har personligen förhört mig om hur det går till på den lokala försäkringskassan, och enligt de uppgifter jag har fått verkar kontrollen nu vara betryggande. Man kan nämligen inte, som herr Sjöholm gör i sitt anförande, helt bortse från den komplikation som kan uppstå när den som har B-skatt själv skall betala in skatt även på sjukpenning och kassan skall betala in skatt enligt A-skattetabellen. Herr Sjöholm säger att då är det bara för B-skattebetalaren att betala in mellanskillnaden, men självklart uppstår där ett administrativt arbete som kan medföra vissa oklarheter.

Man kan på ett mycket tidigt stadium, långt tidigare än herr Sjöholm förutsatte, göra en kontroll. Om den uppgivna, tänkta eller beräknade inkomsten inte stämmer med tidigare års inkomster kan man pröva skäligheten av de uppgifter som vederbörande har lämnat. Det finns alltså all anledning att förutsätta att den kontrollen nu skall vara tillfredsställande. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Johansson i Jönköping sade att anledningen till att förslaget hade lagts fram var en skrivelse från riksskatteverket, där man säger att man på många håll i landet har uppfattningen att belopp för vilka arbetsgivare är ansvarig skulle vara avdragsgilla vid taxering. Hade det i så fall inte varit angeläget för riksskatteverket att gå ut med information om rättsläget? Detta är ändå, såvitt jag förstår, fullt klarlagt genom regeringsrättens dom. Sedan säger herr Johansson att för arbetsgivare som efter bästa förmåga följer föreskrifterna om skatteavdrag torde frågan sakna nämnvärd betydelse. Det kan vi vara helt överens om. Och låt mig säga att jag inget högre skulle önska än att alla arbetsgivare verkligen följde de föreskrifter som föreligger. Men vi vet alla att det förekommer åtskilliga fall där arbetsgivaren av okunnighet, av slarv men utan uppsåt underlåter att dra skatt. Om man i sådana fall vill ha en ytterligare sanktion bör man väl framlägga förslag om sanktion i liknande fall i stället för att, som det faktiskt blir om förslaget godtas av kammaren, införa en sanktion som mycket slumpmässigt drabbar dem som inte kan få ut sin fordran av arbetstagaren. Jag ställer mig mycket tveksam till förslaget just därför att det kommer att drabba de arbetsgivare som utan uppsåt och utan tanke på egen vinning av okunnighet, eller låt oss säga av slarv, har underlåtit att dra skatt. Det kan dock bli fråga om ganska betydande belopp. Jag frågade också om det inte är äventyrligt att man går ifrån den princip som gäller i företagsbeskattningen, nämligen att fordringar som avskrivs därför att de inte kan drivas in skall vara avdragsgilla. Man kan ta ett annat exempel. Antag att arbetstagaren verkligen betalar tillbaka skatten till arbetsgivaren och att detta underlättas genom att arbetsgivaren ger arbetstagaren kredit på varor i sitt företag! Skulle den fordran som därvid uppstår sedermera avskrivas på grund av insolvens hos arbetstagaren är den såvitt jag förstår avdragsgill i vanlig ordning. Detta styrker vad jag tidigare sade om att förslaget borde ha tänkts igenom ytterligare. Jag vill än en gång framhålla att det hade varit utomordentligt angeläget att få en allsidig utredning om alla dessa slag av systematiskt skatteun dandragande och att det hade varit önskvärt med förslag som verkligen — Nr 38 rättvist och likformigt angrep dessa företeelser som vi alla vill undvika. Tisdagen den
Herr talman! Först till fru Troedsson! Vi har haft källskattesystem = Ändring i uppbördsi snart trettio år. Då får man ändå fordra att arbetsgivare vid det här = lagen, m.m. laget vet att de skall göra avdrag om arbetstagaren inte kan visa att han betalar B-skatt. Slarv och okunnighet kan inte vara en ursäkt för att man bryter mot författningarna. Det har aldrig ansetts att obekantskap med lagar och författningar skulle utgöra något slags ursäkt från rättslig synpunkt. Det skulle vara ganska äventyrligt om vi gick ifrån den principen. Sedan till herr Johansson i Jönköping. Herr Johansson kan ändå inte bestrida att systemet skulle klaffa utan minsta komplikationer. Bemöt mig på den punkten! Det skulle inte bli den minsta komplikation. Herr Johansson säger att den av mig föreslagna ändringen skulle medföra administrativt merarbete. Nej, inte ett dugg. Däremot skulle det system med kontroll från försäkringskassan av inkomstens storlek som herr Johansson pläderar för bli administrativt dyrbart. Och det systemet hjälper inte heller mycket. Man kanske på det sättet kan pressa ned den uppgivna inkomsten med några tiotusental kronor, men man drar ju ändå inte skatt på återstoden. Skattesvinnet blir litet mindre, men det hela blir ändå lika otillbörligt. Faktum kvarstår. Jag har som sagt en viss erfarenhet av detta, och jag har talat med många fögderichefer, som är helt eniga med mig om att det enda rationella systemet är att dra skatt. Om det kallas A-skatt eller B-skatt spelar ingen roll — det kommer ändå på rätt debetsedel. Det är en bokstavsträldom om man anser att man inte kan dra skatt därför att det kallas B-skatt. Varför kan man inte göra så här, när det inte medför den minsta komplikation? Huvudprincipen måste vara att staten skall dra skatt på de medel som staten betalar ut, när det kan ske utan komplikationer. I detta fall kan det ske utan komplikationer —- det har herr Johansson inte kunnat bestrida.
Herr talman!

Den risken har jag genom herr Sjöholms egen förträffliga motion uppmärksammat, och jag tror att den i verkligheten också finns. Sedan till fru Troedsson. Det är riktigt att jag i mitt första anförande åberopade riksskatteverkets skrivelse till departementet. Det må förlåtas 19 mig om jag har ett visst förtroende både för riksskatteverkets och för finansdepartementets kunskaper, erfarenheter och förmåga att bedöma de här frågorna. Jag anser alltså att vi har anledning att förlita oss på att man där gjort en riktig bedömning. Men trots detta har skatteutskottet på den här punkten gjort en kritisk prövning. Sedan återkom fru Troedsson till — och på den punkten har herr Sjöholm redan bemött henne — att om en arbetsgivare inte följer bestämmelserna på grund av slarv eller okunnighet, så blir det besvärligt för vederbörande. Men jag vidhåller att om lagtexten innehåller en klar och entydig bestämmelse om att arbetsgivaren är skyldig att dra preliminärskatt, bör det rimligtvis inte uppstå några sådana problem. Om han eller hon sedan på grund av slarv eller andra skäl inte gör de avdrag som man är skyldig att göra får vederbörande självfallet stå sitt kast i detta liksom i andra sammanhang då man inte följer de bestämmelser som finns.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp denna eventuella komplikation var att jag ville mota Olle i grind. Det var vid detta förhållande som utskottet låste fast sig förra året, och jag ville då redan i motionen ta udden av det argumentet. Att jag sedan i motionen har skrivit att risken för komplikation är överdriven är bara ett uttryck för mitt vanliga, försiktiga sätt att uttrycka mig — jag vill inte gå så bryskt fram — men det finns ingen komplikation. Det har jag påvisat, och det har inte bemötts.
Herr talman! Om arbetsgivaren inte följer bestämmelserna så får han stå sitt kast, sade herr Johansson i Jönköping. Det tyder på ett sanktionstänkande. I vissa fall kan arbetsgivaren få tillbaka skatten av arbetstagaren. Då blir det så att säga ingen påföljd för honom. I andra fall kan han inte få det. Då skulle det alltså uppstå en fordran som till sist måste avskrivas och som inte får dras av vid deklarationen. Kan det verkligen vara rimligt att två arbetsgivare som är lika försumliga i detta avseende skall drabbas så olika? Om man vill ha en sanktion här bör den utformas så att den drabbar alla försumliga arbetsgivare lika och inte bara dem som inte kan få ut skattebeloppet av arbetstagaren.

Herr talman! Regeringen har nu lagt fram en proposition om den tekniska lösningen för nedsättning av arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet, som riksdagen beslöt under vårriksdagen i år. Sysselsättningen har under en längre tid varit ett problem för det s.k. inre stödområdet. Detta har inte minst medfört problem för alla de människor som är bosatta inom det här området. Sålunda har det varit svårt för kommunerna att trots bidrag från staten kunna upprätthålla en service som kan anses rättvis vid jämförelse med andra delar av landet. Därför har vi också varit eniga här i riksdagen om att vissa regionalpolitiska stödåtgärder bör komma till. Dessa stödåtgärder har närmast haft till syfte att stimulera till ökad näringspolitisk verksamhet för att skapa bättre försörjningsmöjligheter inom glesbygdsområdena. När arbetsgivaravgiften sedan infördes kom den att motverka den här politiken, och det är därför av ett visst intresse att företag som t.ex. använder mycken manuell arbetskraft i så stor utsträckning som möjligt har verksamhet inom dessa områden. Den under den senaste tiden starkt vikande konjunkturen har medfört att vi funnit anledning stimulera aktiviteterna för att hålla så hög sysselsättning som möjligt. Det är givetvis av vikt att den åtgärd som har föreslagits i propositionen, nämligen en nedsättning av arbetsgivaravgiften med 2 96 inom det inre stödområdet, inte blir tillfällig. Då företagsskatteberedningen emellertid har till uppgift att utreda problemet med arbetsgivaravgifterna, har vi i utskottet enats om att tillstyrka att den föreslagna tidsbegränsningen till den 31 december 1976 godkänns av riksdagen. I motioner har föreslagits att även kommuner och landsting bör erhålla rätt att erlägga den lägre avgiften. Som jag redan har sagt finns starka motiv för att låta kommunerna i glesbygden få rätt till denna nedsättning av arbetsgivaravgiften. Härtill kommer att verksamhet inom ett visst område naturligtvis bör ha samma skatteberäkning oavsett vem som bedriver verksamheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 19 med den lilla ändring däri som föreslås i den till betänkandet fogade reservationen, vilken innebär att även kommuner och landsting får del av denna nedsättning av arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Riksdagens beslut i maj, då man beställde en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet, får ses som en av åtgärderna för att öka sysselsättningen i samband med den nedåtgående konjunkturen. De bedömningar som finansutskottet gjorde under våren, då oppositionen kanske var något mer pessimistisk än regeringspartiet, har visat sig vara realistiska. Även om antalet sysselsatta i stort har kunnat hållas uppe rätt bra, visar ändå alla bedömningar att vi nu står inför en kraftig lågkonjunktur, som efter hand kommer att medföra stora sysselsättningssvårigheter. Nu som tidigare kommer särskilt skogslänen att drabbas hårdare. I oktober månad ökade antalet arbetslösa i skogslänen med 1000 personer. Ökningen för storstadsområdena var bara 100 och för riket i övrigt 600. 1000 flera arbetslösa i skogslänen är särskilt kännbart, eftersom man där har betydligt färre lediga platser anmälda. Såsom en följd av riksdagens beslut i våras har regeringen nu framlagt en proposition. Sedan har det varit litet olika turer i behandlingen av detta ärende. I ett skede verkade det som om socialdemokraterna tänkte underlåta att stödja propositionen. Under behandlingen i skatteutskottet har de ändå stannat för att tillstyrka regeringsförslaget om en sänkning av arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet beträffande företagen. De har dock inte velat gå så långt som att tillåta att även kommuner och landsting skulle få del av denna sänkning. Att socialdemokraterna inte vill räkna in kommuner och landsting enligt skatteutskottets betänkande har flera olika orsaker. Bl. a. sägs att riksdagsbeslutet i maj har tolkats olika. Men i finansutskottets betänkande nr 25 står det klart att det är fråga om att sänka den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet. Det står inget undantag angivet, och då kan ju riksdagsbeslutet inte tolkas på annat sätt än att det gäller alla som är skyldiga att erlägga arbetsgivaravgift. Enligt vår mening talar flera skäl för att nedsättningen skall gälla också kommuner och landsting. Rent allmänt sett hälsar vi sänkningen med stor tillfredsställelse, efter som sysselsättningen ju är svagare i det inre stödområdet. Men kommunerna spelar en stor roll i det här sammanhanget. Vi har kunnat se i samband med länsplaneringsarbetet hur den offentliga sektorn är den som i fortsättningen i huvudsak beräknas ge de nya arbetstillfällena, medan alla övriga sektorer beräknas stagnera eller minska. Det är alltså uppenbart att kommunerna spelar en betydande roll som sysselsättningsgivare. Vi har också kunnat konstatera att kommuner och landsting inte har kunnat infria förväntningarna under den senaste tiden. De har inte kunnat anställa tillräckligt många i vård, service och andra sektorer av verksamheten. Vad beror det på? Jo, det beror på att ekonomin har satt en spärr för utvecklingen. Kommuner och landsting har helt enkelt inte haft råd att öka antalet anställda. I höst har många kommuner och landsting måst bryta den skattestoppsöverenskommelse som träffats mellan regeringen och kommunförbunden därför att man inte har velat stoppa den offentliga sektorns utbyggnad på angelägna områden. Kommunerna spelar också en betydande roll för servicen till näringslivet i övrigt. Även indirekt betyder alltså kommunernas egen verksamhet en hel del för sysselsättningen. För kommunerna inom det inre stödområdet betyder en nedsättning av arbetsgivaravgiften ganska mycket. För den kommun som jag tillhör, Ljusdal, skulle det innebära ett inkomstbortfall av ungefär 700 000 kr. om man inte får någon sänkning. Faktiskt har kommunernas budgetmakare räknat med en sänkning och byggt de förslag som har lagts till fullmäktige om utdebitering nästa år på att man skulle få den här nedsättningen. För hela stödområdet gör det enligt uppgifter som vi har fått fram i skatteutskottet ungefär 38 miljoner, och det är alldeles klart att det har en betydande effekt för sysselsättningen inom området. Utskottet pekar på att om vissa kommuner nu får en nedsättning av arbetsgivaravgiften så riskerar vi att andra kommuner känner sig missgynnade. Det är riktigt att skatteutjämningsbidraget ger en högre skattekraft per invånare i stödområdet och framför allt det inre stödområdet, men varför har man konstruerat detta system? Jo, därför att dessa kommuner har en rad svårigheter att kämpa med — avståndsfaktorn, klimatet, brist på industritradition och industriutbyggnad, låg genomsnittsinkomst, ofördelaktig befolkningsfördelning osv. Det är ju ett känt förhållande att just dessa bygder har levererat många unga människor till uppbyggnaden av samhälle och näringsliv på många andra orter i landet. Trots skatteutjämningssystemet finns stora svårigheter kvar, och jag tror inte att det föreligger någon risk för en snedfördelning, om förslaget i reservationen genomförs. Utskottet har vidare anfört att det pågår en utredning om differentierade arbetsgivaravgifter. Det är riktigt, och det är klart att den utredningen har att på sikt pröva de här frågorna ur olika synpunkter. Men frågan om nedsättning av arbetsgivaravgiften även för kommuner och landsting inom stödområdet är ändå inte mer komplicerad än att vi bör kunna besluta att genomföra en ändring utan en stor utredning. Propositionen visar ju att det är fullt möjligt att göra det utan större tekniska svårigheter. För utredningen måste det vara intressant att få se reservanternas förslag genomfört. Det kan ge många goda erfarenheter för utredningen i dess arbete. Utskottet har på ett ställe litet tillspetsat skrivit: ”Utskottet vidhåller dock sin tidigare principiella inställning om det olämpliga i differentierade avgifter och erinrar om att det aktuella riksdagsbeslutet tillkom genom lottning.” Vi har funnit anledning att i ett särskilt yttrande kommentera den skrivningen. Vi har inte velat reservera oss eftersom utskottsbetänkandet i viss utsträckning bygger på kompromisser. Vi har kunnat uppnå positiva resultat, som vi ser det. Men det är ändå ganska märkligt att skatteutskottet uttalar sig så bestämt emot en sådan här lösning, när det pågår en utredning. Det är inte vanligt att skatteutskottet gör det. Man brukar låta utredningarna arbeta. Vi har sagt att vi har intresse av att pröva denna fråga. Därför tycker vi att det förslag vi nu diskuterar kan vara ett led i utredningsarbetet; det blir en försöksverksamhet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är numera en allmän uppfattning bland alla ekonomer och flertalet politiker att beskattningen skall kunna användas som ett medel i konjunkturpolitiken. Den skall kunna varieras, höjas eller sänkas, vid olika tidpunkter. För ett par år sedan hade vi t.ex. en tillfällig sänkning av momsen. Den var betydelsefull för konsumtionen och sysselsättningen och därmed för hela samhällsekonomin. Naturligtvis bör även löneskatten, den allmänna arbetsgivaravgiften, kunna varieras. Riksdagen beslutade också i maj 1975 att sänka arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet från 4 till 2 96 fr.o.m. januari 1976. Det är lagtexten om denna nedsättning som vi nu skall fastställa. Skälet till att riksdagsmajoriteten förordade denna nedsättning var att den relativa arbetslösheten i skogslänen var väsentligt högre än i andra delar av landet. Därför menade finansutskottet att det var angeläget att pröva olika former för stimulans av sysselsättningen inom de områdena. Utvecklingen under hösten och situationen inför vintern visar också att tillgången på arbete är sämre där än i övriga delar av landet. Därför finns det anledning att vid sidan av olika regionalpolitiska insatser också pröva beskattningen som ett medel för att stimulera sysselsättningen. En sänkning av arbetsgivaravgiften betyder ju sänkta kostnader för arbetskraften. Därigenom kan vi få fram nya arbetstillfällen. Det är ändå med påfallande ointresse som regeringen nu lagt fram lagförslaget om en tillfällig nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Regeringens proposition bär verkligen prägeln av ”härtill nödd och tvungen”. I en motion går flera socialdemokrater emot regeringens förslag. Det är verkligen ovanligt att socialdemokrater här i kammaren motionerar om avslag på regeringspropositioner. Nu har detta alltså hänt, och det i fråga om ett förslag som skulle kunna medverka till att förbättra sysselsättningen i stora delar av landet. I skatteutskottet deklarerade den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att man vidhåller sin tidigare principiella inställning om det olämpliga i differentierade avgifter. Det är att vara mer doktrinär än den mest doktrinäre. I debatten om en minskning av momsen för ett par år sedan förekom liknande inslag. Det var principiellt olämpligt att sänka momsen. Det skulle inte få någon effekt. Det var krångligt, etc. Men det fick effekt. De administrativa problemen gick att klara. Momsen visade sig vara ett användbart instrument. Ungefär så kan det också vara med löneskatten. Låt oss därför pröva vilka effekter en tillfällig sänkning kan få. Regeringen har gjort ett par begränsningar i det beslut som riksdagen fattade i våras. Man vill inte att den sänkta löneskatten skall gälla stat och kommun. Man säger att vad riksdagen tänkte sig i våras var att stimulera sysselsättningen inom näringslivet och att en löneskattesänkning skulle påverka reglerna för skatteutjämningsbidragen. Det fanns emellertid ingen begränsning i riksdagsbeslutet i våras. Detta gällde alla arbetsgivare, hela arbetsmarknaden inom det inre stödområdet. Som inrikesutskottet konstaterar i sitt yttrande vid detta betänkande, bör den offentliga sektorn vara med för att man skall nå den fulla effekten av avgiftssänkningen. Landsting och kommuner har ju numera många anställda. Det finns också projekt som måste vänta därför att kommunernas ekonomi inte möjliggör att man nu sätter i gång. Kanske kunde en sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften vara av sådan ekonomisk och inte minst psykologisk betydelse att man nu skulle sätta i gång arbetena. Jag kan heller inte finna att de nuvarande reglerna för skatteutjämningsbidragen skulle vara tillräckliga motiv för att undanta landsting och kommuner. De bidragen är ju inte direkt kopplade till kommunernas utgifter. Regeringen har också stannat för att lagen skall gälla bara för år 1976. Enligt min mening borde riksdagen inte ha bundit giltighetstiden utan prövat den längre fram mot bakgrund av då rådande sysselsättningsläge. Vi har emellertid med hänsyn till att denna fråga prövas inom företagsskatteberedningen och att den utredningens betänkande väntas under 1976 accepterat en tidsbegränsning. Nu hoppas jag att företagsskatteberedningen i god tid under 1976 kommer att presentera ett allsidigt material som belyser olika former av differentiering av arbetsgivaravgiften.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

Herr talman! Det kapitalistiska samhället innebär att företag och ibland hela branscher slås ut. Det gäller för företagen att hänga med i en högproduktiv verksamhet som skall ge kraftig profit. Gör man inte detta blir resultaten nedläggningar eller sammanslagningar av företag, som i sin tur innebär att kapitalistiskt olönsamma regioner drabbas av svårigheter med sysselsättningen. Ett annat resultat är att företag i dessa regioner profiterar på arbetslöshet genom att pressa ned lönenivån och samtidigt erhålla statligt stöd. De kapitalistiska s.k. marknadskrafterna har initiativmakten över investeringsutveckling och inriktning. Men detta innebär inte att de som har denna makt tar konsekvenserna av den regionala snedbalans som de själva skapat. Nej, det blir tvärtom staten i kraft av sin sopkvastmakt som går in med olika stödmediciner. I dag finns en mängd sådana stödmediciner till dess förfogande. Moderaternas lottseger i våras har nu blivit en proposition om sänkt arbetsgivaravgift för företagen inom det inre stödområdet. Det måste betraktas som ett ytterligare bidrag till det här medicinskåpet. Det måste vara starkt betänkligt ur fördelningssynpunkt att subventionera kapitalet. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna var i våras starka motståndare till förslaget om en sänkt arbetsgivaravgift för företag inom det inre stödområdet, och vi är det också i dag. Subventionerna till företagen är, som vi ser dem, ineffektiva och kommer inte att ge regionalpolitiskt och sysselsättningsmässigt positiva effekter. Subventionerna i det här fallet kommer att hamna i företagsägarnas fickor. De privata företagen har under de senaste åren haft rekordartade vinster. Samtidigt som de haft det har kommuner och landsting brottats med allt större ekonomiska problem. Propositionen i anledning av borgarnas lottseger i våras undantar kommuner och landsting från en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta måste vara tänkt tvärtemot vad som är motiverat av faktiska ekonomiska omständigheter. Som en följd av de s.k. marknadskrafternas makt över investeringsutveckling och inriktning kommer —- om man ser in i framtiden — antalet sysselsatta inom den egentliga industrin genom högeffektiva rationaliseringar att totalt minska. Tillgången på arbete kommer därför med nuvarande samhällssystem att till stor del vara beroende av den offentliga sektorns expansion. Att de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting då blir än sämre i förhållande till det privata näringslivet innebär endast ökade sysselsättningsproblem och försämrad kommunal service, fritidsverksamhet m.m. Kommunerna och landstingen har redan i dag en sämre situation när det gäller arbetsgivaravgifterna. De driver inte någon vinstgivande verksamhet och kan följaktligen inte heller, som det privata näringslivet, dra av dessa avgifter vid beskattningen. Följden blir att skattebetalarna får bära hela denna börda som läggs på kommuner och landsting. Åtgärder från statsmakterna har på de senaste åren också ytterligare försämrat den ekonomiska situationen för kommuner och landsting. Skatteomläggningen har direkt ökat utgifterna för kommuner och landsting — detta samtidigt som företagen har fått en förhållandevis god uppgörelse och klarar sig lindrigt undan. Avsättningarna till den särskilda investeringsfonden och arbetsmiljöfonden har även bidragit till att minska kommunernas och landstingens skatteunderlag när det gäller bolag. Kommunernas enda möjlighet att öka sina ekonomiska resurser är att beskatta eller ta ut taxor och avgifter av kommunernas invånare. Detta blir och är särskilt kännbart för lågoch mellaninkomsttagare i och med att kommunalskatten för dem är den tyngsta direkta skatten. Vpk har tidigare i år föreslagit att kommuner och landsting skall helt befrias från arbetsgivaravgift. Vår inställning är att om någon differentiering skall ske av arbetsgivaravgiften bör kommuner och landsting gynnas — och inte bara i det inre stödområdet utan i hela landet. Detta kan då ses som ett steg mot att helt befria kommuner och landsting från arbetsgivaravgift. I motionen 1975/76:48 yrkas i andra hand att om inte arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting sänks i hela landet skall den sänkas i det inre stödområdet. Herr talman! Företagen har, som jag redan sagt, under de senaste åren kunnat kapa åt sig rekordvinster. Det har också företag inom det inre stödområdet gjort — de har dessutom till sitt förfogande en mängd stödformer för att bota de sjukdomar som de själva har skapat. Den form av stöd som en sänkning av arbetsgivaravgiften innebär är därför fördelningspolitiskt helt felaktig. Däremot har kommuner och landsting drabbats hårt av skatteomläggningar, fondavsättningar, nya pålagor och en starkt stigande inflation. Skall arbetsgivaravgiften sänkas skall den endast sänkas för kommuner och landsting. Jag yrkar därför bifall till motionen 1975/76:48 av herr Hermansson m.fl. Jag vill även på vpk-gruppens vägnar avge en röstförklaring avseende den kommande voteringen och vårt ställningstagande till reservationen. I den voteringen kommer andrahandsyrkandet i vpk-motionen 1975/76:48 att ställas mot reservationen. Andrahandsyrkandet innebär att kommuner och landsting skall få sänkt arbetsgivaravgift med 2 96 enligt motionens förslag. Reservationen yrkar att både företag, landsting och kommuner skall få sänkt arbetsgivaravgift. Som jag redan tidigare har sagt kan vi inte bidra till att företagen får sänkt arbetsgivaravgift. I denna valsituation — då utskottet också föredrar en sänkt arbetsgivaravgift för företagen — kan vi inte rösta på något av dessa förslag utan kommer att lägga ned våra röster.

Herr talman! Den proposition vi nu behandlar är ju ett beställningsarbete från riksdagen. Herr Mundebo tycker att det är konstigt och ovanligt att socialdemokrater i en motion yrkar avslag på en proposition. Ja, jag erkänner villigt att det är ovanligt att vi gör så. Men här är det faktiskt lotten som har hjälpt de borgerliga till en seger, och jag skall motivera varför vi anser att vi måste yrka avslag. Nr 38 I propositionen föreslås en nedsättning av arbetsgivaravgiften i inre stödområdet. Nedsättningen skall vara tillfällig och icke omfatta kommuner och landsting. Skatteutskottets majoritet tillstyrker propositionen, och det finns en reservation från skatteutskottets borgerliga ledamöter — Den allmänna med förslag att nedsättningen även skall omfatta kommuner. arbetsgivaravgiften I motionen 1975/76:46 har jag och några medmotionärer yrkat avslag inom det inre på propositionen. Detta avslagsyrkande har också biträtts av den soci stödområdet aldemokratiska minoriteten i inrikesutskottet. Det är i anledning av denna motion och de avvikande meningarna i inrikesutskottet som jag vill göra några kommentarer till det förslag som nu föreligger. Jag kommer att yrka bifall till motionen 46, som alltså innebär avslag på hela propositionen. Vårt ställningstagande är helt och hållet baserat på vår åsikt att regionalpolitiken bör bedrivas med riktade åtgärder och icke med generella. Denna vår uppfattning grundas på övertygelsen att vi genom att stödja där det bäst behövs får ut den största effekten av de pengar som vi vill och kan satsa för att skapa regional balans och öka sysselsättningen.

Om man gör skatteminskningar, blir resultatet detsamma för statsfinanserna som vid en utgiftsökning. Herr Olsson i Järvsö har talat om kommunernas finanser. Har aldrig herr Olsson i Järvsö någon som helst tanke på statens finanser? Han behöver ju bara se på långtidsutredningens resultat. Då tycker jag att han som riksdagsman borde ägna en stilla tanke åt hur även staten skall få sina finanser att gå ihop. Hur slår då dessa generella åtgärder? Här har talats om sysselsättning och att det skall bli så bra. Jag skall inte ta upp aspekterna som gäller konkurrens mellan olika företag, utan jag skall ta upp vad åtgärderna betyder för olika företag. Företagsstrukturen i inre stödområdet skiljer sig icke från vad som gäller för landet i övrigt. I inre stödområdet finns företag med hyggliga vinster, t.ex. såväl statliga som privata gruvföretag. Men det finns också företag som brottas med svårigheter, t.ex. den utlokaliserade textilindustrin. Det finns stora såväl som små företag. I inre stödområdet finns det privata företagare som lämnar service — läkare, tandläkare och advokater för att nämna några. Med detta vill jag bara bevisa att vi inte kan dra en strikt gräns här i Sverige mellan dåliga och bra företag. Men alla dessa företag skall nu enligt förslaget få en sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 96. Vad be 31 tyder detta för det lilla företaget, som man så ofta talar om? Vi kan ta ett företag med tio anställda, en omsättning på 1 300 000 kr. och en lönesumma på 500 000 kr. Från detta belopp skall vi dra det grundbelopp som man icke betalar arbetsgivaravgift på, och det blir 180 000 kr. Kvar står summan 320 000 kr. 2 26 på detta blir 6 400 kr. Tror de som propagerar för det aktuella förslaget att den som driver detta företag går ut och anställer en ny löntagare? En hel del av er är ju företagare. Summan 6 400 kr. skall också ses i förhållande till sysselsättningsstödet som de två första åren utgår med 7 500 kr. per nyanställd årsarbetare. Inom inre stödområdet finns ca 40 advokater och 75 privatpraktiserande tandläkare. Jag har inte fått uppgifter om hur många privatpraktiserande läkare det finns. Utan att direkt gå in på medelinkomsterna för de nämnda grupperna, så är jag övertygad om att den skattereduktion som de får kommer att betydligt överstiga en halv miljon kronor. Herrar reservanter och ni som har tryckt på i det här ärendet! Hur många sysselsättningstillfällen får vi för detta belopp på mellan en halv och en miljon kronor? Inget — det törs jag bestämt hävda i detta sammanhang. Jag har förut nämnt sysselsättningsstödet. I dag kan vi säga att om man i stället använde dessa 75 å 100 miljoner till att förbättra sysselsättningsstödet skulle det få en helt annan effekt. Enligt den senaste redovisningen kostade sysselsättningsstödet 30 miljoner. Det belopp som vi nu lägger ut generellt över hela området är tre gånger så stort. Men vi inom inrikesutskottets socialdemokratiska grupp anser att allt detta måste diskuteras i ett större sammanhang. Nästa år får riksdagen förslag om en ny regionalpolitik, och jag kan inte anse att det är befogat att nu utan någon som helst utredning införa tveksamma, för att inte säga missriktade åtgärder i regionalpolitiken. Regionalpolitik och sysselsättningspolitik är för allvarliga ting för att handhas på det lättvindiga sätt som det här är fråga om. Det finns även en motion i detta sammanhang från folkpartisten herr Sellgren. Han har tagit upp gränsdragningsproblematiken. Vi har brottats med detta i inrikesutskottet under alla år sedan det tillkom ett inre och ett allmänt stödområde. Vi har försökt att luckra upp det hela och försökt hjälpa till för att inte gränsdragningsproblemen skall bli för svåra. I dag är ni redo att besluta att t.ex. KemaNord i inre stödområdet skall få 2 96 sänkning av sina arbetsgivaravgifter, medan småföretagen i kustområdets inland inte får ett enda öres sänkning. Hur går det ihop med allt ert tal om att ni vill slå vakt om småföretagen? Nu är ni redo att ge sådana här stora företag en nedsättning i arbetsgivaravgiften. Låt mig också säga några ord om reservationen vid utskottsbetänkandet, vilken gäller nedsättning av arbetsgivaravgiften för kommunerna och landstingen. Riksdagsmännen från södra Sverige — om vi drar en linje som sträcker sig från Jönköpings län över Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Hallands län samt de två Skånelänen — var för ungefär en vecka sedan kallade till en konferens här i riksdagshuset. Där presenterades en utredning Nr 38 vars förslag hade sammanställts i en broschyr på vilken det stod: ”Därför behövs ett nytt system för skatteutjämning.” I ingressen till broschyren heter det: ”Skattestödet fördelas främst efter geografiska principer. Ju längre nort = Den allmänna ut en kommun ligger desto större blir skattestödet. Denna form av re = arbetsgivaravgiften gionalpolitik missgynnar många kommuner i mellersta och södra Sve — inom det inre rige.” stödområdet Jag skall inte gå in på utredningens bakgrund. Men hur de borgerliga ledamöterna som sitter i resp. länsavdelningars styrelser inom Kommunförbundet eller är aktiva kommunalpolitiker kan stödja reservationen vid utskottsbetänkandet övergår mitt förstånd. Någon konsekvens i ställningstagandena kan man väl ändå fordra! Jag vill uppmana herr Olsson i Järvsö att åka ner till sin partivän Sven Gustafsson i Tingsryd, ordförande i länsavdelningen inom Kronobergs län, och tala med honom om hans svårigheter att få kommunens finanser att gå ihop. Och han är en av dem som slagit fast att kommunerna i inre stödområdet har det bättre ställt, men han är ändå utan vidare redo att ge dem ännu mer. Det skulle vara mycket att tillägga, men låt mig sluta med att bara säga att under mina 16 år i riksdagen har vi aldrig stått så nära ett beslut, där vi använder 100 milj.kr. på ett rent ut sagt dåligt sätt när det gäller både statens finanser och att åstadkomma regional balans och sysselsättning i det område som vi vill stödja. Herr talman!

Herr talman! Herr Fagerlund vill inte vara med om att förstärka aktiviteterna i det inre stödområdet utan sade att detta är illa använda pengar. Men här skapar man ju en allmän aktivitet, som kan vara till utomordentligt stor nytta. Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Fagerlund om den saken utan vill bara säga att vad herr Fagerlund anförde innebär ju ett underkännande av den allmänna politik som också regeringen bedriver i och med att landet har indelats i olika stödområden. Vi har här ett inre stödområde, där vi anser att vissa speciella åtgärder behöver vidtas. Det har ju också vid åtskilliga tillfällen föreslagits åtgärder som har gällt enbart för detta inre stödområde, t.ex. frisläppningen av vissa investeringsfonder. Man har tydligen även i regeringen ansett det vara påkallat att vidta de åtgärderna för att hjälpa företagsamheten i det inre stödområdet.
Herr talman! Det är klart att vi också tänker på statens inkomster, inte bara på kommunernas. Men det allra sämsta alternativet är väl att ha arbetslösa människor, herr Fagerlund. Såvitt jag förstår har vi också alla varit ense om att åtgärder från statens sida för att minska arbetslösheten alltid är lönsamma. Vidare sade herr Fagerlund att detta är mycket dåligt använda pengar. Men om staten fördelar sina resurser över landet så att den regionala fördelningen blir någorlunda rättvis, är inte det riktigt, herr Fagerlund? Om det sedan också i södra Sverige finns kommuner som är missgynnade i det nuvarande skatteutjämningssystemet, så skall vi givetvis ta upp den frågan. Men jag tror inte att herr Fagerlund kan ifrågasätta de stora svårigheter som det inre stödområdet har jämfört med andra delar av landet. Jag vill här bara peka på de stora avstånden och bristen på industriell tradition, som gör att man där har mycket färre kvinnor anställda inom industrin osv. Utjämningssystemet är som sagt en fråga som vi får ta upp och diskutera senare.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås sade att jag inte ville vara med om att förstärka aktiviteterna i det inre stödområdet. Men jag har suttit med i inrikesutskottet ända från tillkomsten av inre stödområdet och alltid försökt att på alla sätt stödja aktiviteterna där. Vad vi diskuterar här i dag är emellertid om vi skall strö ut pengarna utan effekt, eller om vi skall slussa dem dit där de bäst behövs. Och ingen har tagit upp exemplet med den nära en miljon kronor som går till tandläkare, advokater och läkare. Jag vill inte diskriminera dem. De sköter sitt jobb. Men vad blir det för sysselsättningseffekt av den miljonen, herr Magnusson? Noll och ingenting — det är jag övertygad om. Syftet med att vi har dessa landsdelar uppdelade i olika stödområden är ett helt annat. Där sätter vi in riktade åtgärder såsom sysselsättningsstöd, som jag har nämnt, utbildningsbidrag, lokaliseringslån, högre 1okaliseringsbidrag, osv., för att företagen skall anställa folk och sysselsätta dem. Jag har redan till herr Olsson i Järvsö sagt att det förslag beträffande kommunerna som han förespråkar är en dålig reform. Han tar nu återigen upp den saken. Jag tycker inte jag har någon anledning att gå in på den diskussionen. Jag har redan sagt att herr Olsson får föra den med sina partivänner i södra Sverige. Där finns också kommuner som icke har industriell tradition och en undersysselsättning av kvinnor. Men det här förslaget förstärker dessa orättvisor, som herr Olssons partivänner har varit med om att påvisa. Det är det jag har velat säga.
Herr talman! Herr Fagerlund är tvärsäker på att de selektiva åtgärder han är beredd att ställa sig bakom skulle komma att bli till nytta. Det kan han inte bevisa. Det finns ingenting som säger att inte en generell åtgärd, som den som vi nu föreslår, skulle komma att få betydligt större betydelse. En sådan åtgärd sätter fart på mycket av näringslivet inom ett sådant här område. Det torde visa sig att generella åtgärder är bättre. Om vi uteslutande skall lita till de selektiva åtgärder som herr Fagerlund är förespråkare för, finns det ingen som helst anledning att ha landet indelat i regioner.
Herr talman! Herr Fagerlund sade i sitt första inlägg att 2 96 ger så liten effekt. Nu säger han att vårt förslag innebär att man strör ut pengar utan effekt. Vi har motsatt uppfattning om det. Jag tror att det kan ha stor psykologisk effekt på näringslivet, om man också någon gång sänker arbetsgivaravgiften; den har ökat ständigt och i stegrande takt. Jag tror alltså att en sänkning skulle ha gynnsam effekt på företagen i stödområdet. Varje åtgärd får för övrigt ses som en del av en serie åtgärder som tillsammans bör ha god inverkan för en ökad sysselsättning, och det finns många uttalanden av företag i detta område som styrker den uppfattningen att en sänkning av arbetsgivaravgiften skulle ha en sådan effekt.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås säger att jag inte kan bevisa att de riktade åtgärderna har betytt någonting. Här finns folk från Ös-. tersund som säkert skulle kunna vittna om att de riktade åtgärder som vidtagits i Östersund — t.ex. för LM Ericsson och Vinetta — har betytt mycket för sysselsättningen. Även herr Magnusson talar ju ofta här i riksdagen för riktade åtgärder, t.ex. för att vi skall stödja textilindustrin. Vad är det om inte riktade åtgärder? Herr Olsson i Järvsö säger att sänkta arbetsgivaravgifter skulle få en psykologisk effekt. Jag tycker att vi i detta sammanhang skall komma ihåg att arbetsgivaravgifter och sociala avgifter ständigt och jämt varit en del av lönerörelsen. Om det inte hade varit så, hade lönerna med all säkerhet varit 4 96 högre. Skulle jobbarna i det inre stödområdet då ha haft 2 96 lägre lön för att man skulle stödja företagen där?

Herr talman! Utskottsmajoriteten tycker egentligen lika illa om de i propositionen föreslagna åtgärderna som herr Fagerlund och hans medmotionärer. Vi tror inte särskilt mycket på differentierade skatter efter ett geografiskt mönster, vare sig som konjunkturpolitiskt medel eller som ett försök att åstadkomma ekonomisk likställighet mellan olika fö retag — man kan kalla det regionalpolitik. Utskottets majoritet har också i flera betänkanden gjort uttalanden som väl styrker detta. Herr Mundebo sade att vi en gång i tiden var lika stora motståndare till den differentierade mervärdeskatten men att effekten ju blev god. Utskottsmajoriteten anser sig inte ha fått något som helst bevis för att effekten blev god av sänkningen av mervärdeskatten och att vi alltså hade fel, utan vi tror att det före som efter mervärdeskattens sänkning har varit samma ruljangs och samma fart på omsättningen. Dessutom var sänkningen av mervärdeskatten tekniskt besvärlig. Man kan t.o.m. säga att effekten var skadlig på samhällsekonomin i stort, eftersom staten avhändes betydande skattesummor som nu gör att vi har ett så stort underskott i budgeten. Utskottsmajoriteten har alltså varit i en mycket svår situation. När vi nu har tillstyrkt propositionen har det varit efter inte så liten vånda. Å andra sidan måste skatteutskottet på samma sätt som finansministern respektera beslut som fattas i riksdagen, åtminstone under ett och samma år. Längre tid respekterar ju aldrig de borgerliga partierna riksdagsbeslut —- ibland inte ens så lång tid. En avgörande faktor för att vi har accepterat propositionen har också varit att minoriteten i utskottet har släppt sitt krav att nedsättningen av avgiften skall gälla t.v. och gått med på att den skall gälla endast för år 1976. Jag har alltså svårt att utveckla någon större entusiasm för regeringsförslaget utan nöjer mig med att med det anförda tillstyrka det. Förslaget gäller då även kommuner och landsting. Man kan diskutera om det förra riksdagsbeslutet skulle avse stat, kommuner och landsting — det kan vara en tolkningsfråga. I vad gäller staten är det en självklarhet att beslutet "inte skulle göra det. Det finns ingen mening i att ta ur den ena fickan och lägga i den andra. I fråga om kommuner och landsting säger utskottet att man vid ändringar i skattelagstiftningen undvikit att påverka kommunernas ekonomi. Om utskottet tror att regionalpolitik och konjunkturpolitik påverkas litet och på ett konstigt sätt av differentierade arbetsgivaravgifter — och det kan jag ta fram flera exempel på — gäller detta i så mycket högre grad kommuner och landsting. Kommunernas ekonomi påverkas mest av den kommunala skatteutjämningen. Den är så konstruerad att kommuner norrut har fått en stark kompensation för sitt geografiska läge, kanske för stor enligt uppfattningen i många kommuner söderut, som vi hört herr Fagerlund utveckla. Nu ändras den bilden ytterligare i samma riktning. Jag kan förstå herr Hagbergs i Borlänge syn att kommunerna som helhet måste hjälpas att få sitt stora utgiftsbehov täckt, men detta måste ske i ett helt annat sammanhang än det föreliggande. Fö. arbetar en kommunalekonomisk utredning med detta, och en nytillsatt utredning skall också se över den kommunala skatteutjämningen. Jag tvivlar mycket starkt på att en ettårig sänkning av arbetsgivaravgiften i de berörda kommunerna kommer att få någon konjunktur politisk effekt alls. Däremot medger jag utan vidare att dessa kommuner får ca 40 milj.kr. bättre ekonomi. Men jag är inte säker på att alla dessa pengar hamnar hos de rätta kommunerna. Det finns många fattiga kommuner utanför inre stödområdet. Skillnaden i skattekraft mellan en svag kommun söderut och en stark kommun norrut kan vara 80 skattekronor per invånare. Det rör sig om en skatteutjämning vid 35 96 skillnad, och jag ifrågasätter om den skillnaden verkligen berättigar till att ännu större skillnad skapas. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill ge herr Wärnberg en eloge för att han står pall när det blåser och tillstyrker propositionen. Herr Wärnberg upprepar det i debatten tidigare fällda påståendet att det kanske blir fel kommuner som blir delaktiga av den sänkta arbetsgivaravgiften och att man sålunda i alltför stor utsträckning gynnar vissa kommuner i det inre stödområdet. Jag hävdar bestämt att det är fel att uttala sig på det sättet. De som gör det bör studera förhållandena i det inre stödområdet ytterligare och se problemet på längre sikt. Men det är en diskussion som vi får ta senare. Jag vill med detta inte påstå att det inte i södra Sverige finns kommuner som behöver en bättre ekonomi. Men det är fel att säga att man här gynnar det inre stödområdet i överkant. Den som påstår det känner inte till förhållandena där.
Herr talman! Låt mig beröra två avsnitt i herr Wärnbergs inlägg. När det först gäller principfrågan om differentiering av avgifter gör herr Wärnberg en snabb och hård bedömning av effekten av den tillfälliga minskningen av momsen för drygt ett år sedan. Effekten var skadlig; det blev ingen omsättningshöjning, säger herr Wärnberg. Den uppfattningen får inte stöd i rapporter från exempelvis konjunkturinstitutet eller ens i regeringens propositioner om den ekonomiska politiken. Det blev ju en effekt på omsättningen och på sysselsättningen. Det är självfallet svårt att avgöra hur mycket den ena eller den andra faktorn betydde, men att såväl omsättningen som sysselsättningen förändrades kan vi avläsa i den ekonomiska statistiken. När det sedan gäller frågan om en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften vill jag uttrycka förhoppningen att företagsskatteberedningens ordförande inte ser på frågan om en avgiftsdifferentiering med samma principiella fastlåsthet som skatteutskottets ordförande. Företagsskatteberedningen skall pröva hela frågan förutsättningslöst och allsidigt. Går man till den prövningen med principiellt fastlåsta ståndpunkter blir prövningen ganska meningslös. Låt mig sedan kommentera vad herr Wärnberg sade om statsmakterna och den kommunala ekonomin. Detta finns även i skatteutskottets betänkande, där det heter: ”Statsmakterna har under senare år undvikit att vid ändringar av beskattningsreglerna påverka kommunernas ekonomi.” Så är det nog inte. Jag vill bara påminna om att när vi för ett par år sedan införde beskattning av sjukförsäkringsförmånerna — då tillkom alltså nya skatteregler — fick reglerna en utformning som gav en klar effekt på kommunernas ekonomi. Här tar staten hand om alla skatteinkomsterna och kommunerna får alltså inte någonting. Staten tjänar och kommunerna förlorar när människor är sjuka.
Herr talman! Det sista har jag ingen anledning att polemisera mot. Vad som i detta fall blev resultatet hör liksom inte hit. Jag vill bara deklarera att jag har den principiella inställning som utskottets majoritet har. Men i företagsskatteberedningen måste vi gå till verket utan några som helst förutfattade meningar. Vi måste där behandla den här frågan utan att ta hänsyn till alia uttalanden som gjorts. Utredningen skall vara förutsättningslös — den saken är klar. Arbetet bedrivs också i den andan. Däremot kan jag inte glädja herr Mundebo med att säga att företagsskatteberedningen kommer att vara färdig med sitt arbete i god tid under 1976. Företagsskatteberedningen har aldrig sagt att den kommer att bli färdig med sitt arbete i god tid 1976, utan bara att utredningen kan väntas föreligga under år 1976. Man kan nog räkna med att utredningen kommer att framläggas först under de sista dagarna av år 1976. Momssänkningens effekt på sysselsättningen är mycket svår att bedöma. Jag tror inte att man kan stå upp och klart säga att det här var till nytta för sysselsättningen. Det kanske var det — det vill jag inte bestrida — men man kan inte påstå det med säkerhet. Sysselsättningen har nämligen varit hög både före och efter den tiden. Hur mycket av de pengar vi gav ut från statsverket genom att man skapade ett löpande underskott som hamnade i andra länders valutareserver vet vi inte mycket om. Vi gör det inte, eftersom importen också fick en fruktansvärd fart ungefär vid samma tidpunkt. Det är alltså mycket svårt att säga om momssänkningen varit lycklig för sysselsättningen. Jag vill inte direkt ta avstånd från den möjligheten, men jag vill ändå peka på att vi fick ett stort, gapande hål i statens finanser. Det bör man göra klart för sig.
Herr talman! Nej, det är inte möjligt att exakt avgöra hur mycket den ena eller den andra faktorn betydde. Men vad vi kan konstatera är att såväl konsumtion som sysselsättning förändrades under perioden och att mycket talar för att momssänkningen var betydelsefull i det sammanhanget. Det var herrar Wärnberg och Fagerlund som stod för de tvärsäkra omdömena. I det föregående inlägget menade herr Wärnberg att effekten var skadlig — en bedömning utan några som helst reser = Nr 38 vationer. Jag är glad att herr Wärnberg i det senare inlägget förde in några reservationer. Jag hade varit gladare om herr Wärnberg ännu tydligare hade visat sig vara medveten om att momssänkningen ändå var en bidragande faktor. Jag har inte försökt bedöma hur stor dess inverkan — Den allmänna var utan har bara sagt att den var en bidragande faktor liksom att jag = arbetsgivaravgiften tror att en nedsättning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet för — inom det inre nästa år kan bli betydelsefull för sysselsättningen inom de delarna av = stödområdet landet. När det gäller statsmakterna och den kommunala ekonomin menade herr Wärnberg vidare att exemplet från sjukförsäkringen inte hörde hit. Jo, det gör det, eftersom det visar att skatteutskottets konstaterande att statsmakterna har undvikit att påverka den kommunala ekonomin inte är korrekt.
Herr talman! Att jag begär ordet beror närmast på att jag i någon mån vill komplettera vad som sagts både av herr Fagerlund och av herr Wärnberg. Jag var frestad att kasta mig in i diskussionen om effekten av momssänkningen. Jag skall emellertid avstå från det, då jag har fört den tidigare. Vi gjorde emellertid en iakttagelse, nämligen att den intermittenta momssänkningen under några sommarmånader ställde till rätt mycket av hamstringseffekter och störningar i den reguljära handeln. Vi har aldrig sålt så många privatbilar någon enskild månad som vi gjorde september 1974, när varje försäljare kunde använda argumentet att man skulle skynda sig att köpa medan momsen var sänkt. Jag är vittnesgill, eftersom jag talade med några lurade bilköpare. Försäljarna sade till sina kunder: Om du väntar med att köpa bilen, blir den 3 000-4 000 kr. dyrare. Men det var intressant att se vad som hände i oktober månad med samma vara. Vi har aldrig sålt så få bilar under någon oktober månad som var fallet 1974. Handeln med kapitalvaror försköts ganska kraftigt på grund av momsförändringarna. Det var väl närmast på det området som dessa hade någon egentlig inverkan. Dagligvaruhandeln präglas däremot av andra inköpsvanor och en regelmässig kontinuerlig konsumtion, och där förekom följaktligen varken någon ökning eller någon sänkning i handeln med smör, margarin, mjölk, bröd och potatis på grund av momsens sänkning. Jag skall inskränka mig till dessa synpunkter som komplement till den momsdebatt som har förts. Låt mig sedan göra den iakttagelsen att en regeringsproposition sällan mötts med så mycket av olust inom regeringspartiets egna led som just denna proposition. Så särdeles överraskad över det är jag naturligtvis inte heller. Jag skall gärna erkänna att det ligger åtskilligt av sanning i herr Mundebos påstående att gamle biskop Brasks historiska ord ” härtill är jag nödd och tvungen” i stor utsträckning är tillämpliga på finansministern i detta fall. 39 Beslutet om en tillfällig och partiell nedsättning av arbetsgivaravgiften fattades av vårriksdagen, och det har ju mer man har studerat frågan allt tydligare framgått att det skedde på dåliga premisser. Det gick så att säga av bara farten, och på oppositionshåll var man nog inte helt på det klara med verkningarna av beslutet. Men så länge vi har en riksdag, där fru Fortuna avgör vad som är riksdagsopinionen och riksdagens mening, var det för mig själv och regeringen inget annat att välja på än att skriva den proposition som nu framlagts. Vid det tillfället fick man ju anledning att sätta sig ned och fundera igenom både konsekvenserna av beslutet och huruvida förslagen egentligen var sakligt motiverade eller inte. Vi hade väldiga besvärligheter med en konsekvens, nämligen att det i gränstrakterna mellan det inre och det yttre stödområdet finns inte bara tandläkare utan även rörmokare, elektriker och småföretagare som arbetar med entreprenadverksamhet. Deras reguljära verksamhetsområde avgränsas inte av en imaginär kommungräns utan de har sina kunder på båda sidor om gränsen. Då uppstod ju frågan: Hur skall man debitera dem som delvis arbetar inom och delvis utom stödområdet? Skall de föra en särskild dagsverkslista på varje anställd och räkna efter hur många timmar varje anställd gör per år inom resp. utom det inre stödområdet och sedan redovisa antingen 2 96 eller 4 96 i arbetsgivaravgift för dessa arbetsprestationer? Om man skall vara verkligt korrekt och exakt i följsamheten skall man presentera riksdagen ett sådant förslag, som i all sin nakenhet avslöjar hur galet riksdagsbeslutet är. Följaktligen fick vi skriva en proposition innebärande att den som har sin mantalsskrivningsort och sin huvudsakliga verksamhet inom stödområdet för hela sin verksamhet blir debiterad med den lägre arbetsgivaravgiften medan den som är bosatt och mantalsskriven utanför stödområdet blir debiterad den högre arbetsgivaravgiften, oavsett att båda kliver över gränsen och arbetar inom varandras områden. Därmed har man naturligtvis rört till en del i den konkurrensneutralitet som företagare med visst fog kan kräva. Det var en av svårigheterna. Nu har vi lagt fram ett förslag som innebär att man beroende på var man huvudsakligen utfört sitt arbete och var man är mantalsskriven debiteras antingen den lägre eller den högre arbetsgivaravgiften. I sista hand får experterna i riksskatteverket bry sina hjärnor med att avgöra hur debiteringen skall utformas i de fall där arbetet bedrivs ungefär i lika stor utsträckning på vardera sidan om gränsen —- 49 96 på den ena och 51 96 på den andra eller 50 926 på vardera sidan. Så kan det emellertid bli när man skall omsätta dessa partiella medgivanden i praktiken. Att vi undantog staten var, som herr Wärnberg sade, helt naturligt. Det har bara ett redovisningstekniskt intresse. Min ståndpunkt att kommunerna skulle undantas intog jag efter ett ganska nogsamt övervägande, där jag ingående studerade den kommunala ekonomin inom och utom inre stödområdet. Jag blev själv överraskad över att så mycket hade hänt under de senaste åren, framför allt sedan vi förelade riksdagen de senaste förslagen till regler för den kommunala skatteutjämningen. Vi har en medelskattekraft här i riket som utslagen per invånare är 164 kr. 59 öre, räknat efter 1975 års taxering. Högsta skattekraften i riket har Danderyds kommun med 273 kr. Därnäst kommer Lidingö med 253, Solna med 251, Stockholm med 243 och Pajala med 239 kr. Sedan kommer Sundbyberg med 236 och därefter Övertorneå med 234 kr. Man kan fortsätta vidare i den här intressanta botaniseringen, och man konstaterar då att det inte finns någon kommun i Norrbottens län som i dag, tack vare den effektiva skatteutjämningen, har lägre skattekraft än 200 kr. per invånare. Medelskattekraften i riket är som sagt 164:59. I Västerbotten, där man inte har precis samma region med den högsta gränsen för anpassningen av de statliga skattetilläggen, ligger talen litet lägre. Lägst i Västerbottens län är skattekraften 181 kr. Det är också den lägsta skattekraften i Jämtlands län i någon kommun och den lägsta skattekraften i Västernorrlands län i någon kommun. Vi har en skattekraft i Malmö som ligger på 190 kr. och en skattekraft i Göteborg som ligger på 188 kr., så man kan väl göra en jämförelse mellan dem och de sämsta kommunerna i Jämtland och Västerbotten samt i Västernorrland. Norrbotten ligger definitivt väsentligt högre än både Göteborg och Malmö och även högre än rikets övriga kommuner, med undantag av, som jag här anförde, ett tiotal kommuner. Med bland detta tiotal finns även ett par Norrbottenskommuner, av dem som ligger allra högst. Men vad som dessutom är synnerligen intressant när man botaniserar närmare i detta material är att man finner att vad som hänt under de senaste årens utveckling är att en eftersläpning har ägt rum i södra och mellersta Sverige. Detta har nogsamt uppmärksammats bland dessa kommuner; det har gjorts specialutredningar inom Landstingsförbundet, och detsamma har även gjorts inom Kommunförbundet. Man har presenterat mig dessa utredningar, och det var resultatet av dessa som blev avgörande för att vi under den gångna veckan offentliggjorde direktiven till den nya kommunala skatteutjämningskommitté som är tillsatt samt redogjorde för de väsentliga inslagen i dessa direktiv och deras utformning. Intressant i detta sammanhang är — om jag går till Kronobergs län; jag skall vara artig mot herr Fagerlund och börja med det — att det egentligen bara är en enda kommun som kommer upp emot 160 kr., men dock inte upp till 164 kr., som är medelskattekraften i riket, medan alla de andra kommunerna stannar på, 156 kr. Där hamnar de genom att staten går in och fyller på med skattebidrag upp till 95 96 av rikets medelskattekraft. I Kalmar län är det också bara en enda kommun som orkar upp till nivån för medelskattekraften i hela riket; alla de övriga ligger på de där 156 kronorna — med något undantag — tack vare att staten fyller på upp till 95 926 av medelskattekraften i riket. Samma historia är det i Blekinge län, likaså i Kristianstads län och i Skaraborgs län, där praktiskt taget alla kommunerna håller sig strikt och lojalt till de 156 kronorna, där de hamnar genom att staten fyller upp med bidrag Nr 38 till 95 96 av medelskattekraften i riket. Detta har föranlett att jag i de Tisdagen den nya skatteutjämningsdirektiven särskilt har understrukit att någonting 9 december 1975 har hänt och att man följaktligen får vara uppmärksam på detta. Nu har vi en latitud i skillnaden mellan vad staten går in med för Den allmänna att kompensera de sydsvenska och de mellansvenska kommunerna. arbetsgivaravgiften Gränsen är 95 96 av medelskattekraften i det lägsta fallet. Skatteutjäminom det inre ningsbidragen längst uppe i norr anpassas till 130 926 av medelskattestödområdet kraften i riket. Denna latitud på 35 96 torde otvivelaktigt nu framstå som alltför hög. Jag är medveten om att det är dyrare att administrera kommunerna i glesbygden, där det blir dyrare att hålla varje medborgare med den erforderliga kommunala servicen än i mera tätbefolkade bygder, och framför allt naturligtvis i städerna, men jag börjar tvivla på att den här latituden på 35 96 är den riktiga. Jag säger därför i direktiven till skatteutjämningsutredningen: Det här är en fråga som ni nu får sätta er ner och se närmare på utifrån dagens förhållanden. Dessutom har jag understrukit att det inte bara är den grova, rent geografiska indelningen som bör vara avgörande, utan att man också måste ta hänsyn till befolkningssituationen och till om det finns ett starkt inslag av folkpensionärer och ett lågt inslag av produktiva, aktiva skattebetalare. Det blir således en mera individuell prövning och inte den grova uppdelningen i regioner, även om jag givetvis samtidigt har varit angelägen om att understryka att man inte får ge sig in i detaljer och petitesser. Denna synpunkt låg följaktligen i bakgrunden när jag gjorde undantaget i propositionen även för kommunerna. Jag fann det inte motiverat att med den effekt som skatteutjämningen har i dag, och med — vågar jag nog säga — den rätt missgynnade ställning som kommunerna i södra Sverige och delar av mellersta Sverige har, ytterligare accentuera den dåliga harmoni som härvidlag föreligger. Att ta in kommunerna i inre stödområdet och lindra skattebördan för dem med ett par procent av arbetsgivaravgiften är, som jag ser det, en utveckling åt fel håll. Det betyder självfallet inte att jag sätter ut armbågarna mot Norrlandskommunerna, men man bör ju se hela det kommunala kollektivet från så objektiva och så rättvisa utgångspunkter som det finns möjligheter till. Det har anförts i debatten här att denna lättnad för kommunerna skulle kunna ge flera arbetstillfällen. Jag tror emellertid inte på detta. Jag tror det egentligen inte heller när det är fråga om den privata verksamheten. LKAB, som är den största arbetsgivaren inom det inre stödområdet, har aldrig haft så dåliga affärer och så dålig vinst att företaget inte kunnat anställa folk när detta varit befogat med hänsyn till efterfrågan på dess produkter; tvärtom har bolaget tidigare varje år inlevererat vinstmedel till statskassan — numera sker det som bekant i form av koncernbidrag till Statsföretag AB. Där får man följaktligen inte någon effekt med en föreslagen förändring eller liberalisering. Det finns också andra exempel: Jag tror inte att L M Ericssons i Östersund anställningspolitik påverkas 42 av det här medgivandet och inte heller att Vinettas anställningspolitik gör det. Jag skulle också kunna nämna en del andra företag. Jag tror inte heller de små företagen gör det — och det med en argumentation som jag tycker herr Fagerlund redovisade mycket utförligt. Och det är nog ännu svårare att tänka sig att kommunerna skulle nämnvärt påverkas av en sådan lättnad vid sin personalanställning.

Jag tror att det är ren nullitet, om man inbillar sig att kommunerna skulle anställa flera fasta kommunalarbetare eller sjuksystrar eller vårdbiträden eller vad det än kan gälla för personaluppsättning inom den kommunala kompetensen. Som herr Fagerlund sade i sitt senaste inlägg har den här frågan om arbetsgivaravgiften ändå ett samband med de sistlidna lönerörelserna. Det har varit fråga om att växla löner och arbetsgivaravgifter. Om man skall vara sakligt korrekt, är det inte heller riktigt att justera det sammanhanget, som gäller för landets alla kommuner, bara för en del av dem, genom ett sådant här speciellt och partiellt beslut. Nu har vi tillsatt den nya utredningen om den kommunala skatteutjämningen med statsrådet Hans Gustafsson som ordförande och med politisk representation från alla partier, och den får i uppdrag att se över de skevheter som f.n. finns. Här har också nämnts att vi nästa år skall fundera närmare på hur regionalpolitiken skall utformas. Jag tycker följaktligen, herr talman, att de rent sakliga övervägandena talar för att man nöjer sig med regeringsförslagets utformning och avstår från att göra den här operationen för kommunerna inom det inre stödområdet. Den passar nämligen inte ihop med en objektiv, allmän och rätlinjig syn på statens förhållande kontra kommunerna i riket i allmänhet.

Herr talman! När finansministern nu går in i debatten tar han upp större delen av sitt anförande med att förklara hur skatteutjämningssystemet har verkat hittills. Han gör också rakt på stubben ett ganska sensationellt uttalande, nämligen att 135 26 av skatteunderlaget i övre Norrland är för högt! Låt oss ändå först titta på siffrorna, låt dem som har utredningsuppdraget studera dem närmare! Det här är väldigt viktiga frågor, inte minst för oss i Norrland. Jag kan inte inse att man bör ta snabba bedömningar av hur skatteutjämningssystemet har verkat till intäkt för ett beslut om att avstå från att sänka arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Enligt min mening finns det inga skäl till att göra så, för vi har alldeles för dåligt underlag för att nu kunna säga att det utgår för högt skatteutjämningsbidrag till Norrland, i all synnerhet till de översta delarna Det fordras att vi studerar förhållandena litet grann. Jag skulle också rakt på stubben kunna säga att vi har väldigt mycket ogjort när det gäller kommunernas service och näringslivets utbyggnad i de här områdena. Titta på genomsnittsinkomsten t.ex., titta på den kommunala standarden för människorna! Det är ju inte fråga om vad man har för skattekraft per invånare, utan det är fråga om hur man för de pengar man får in kan ordna en tillräcklig service för sitt samhälle. Grundkostnaderna för samhällsservicen blir ju betydligt högre i de områden där det är glest mellan människorna, där det är långa avstånd, där det är kallt och där man har många traditionella besvärligheter. Där har t.ex. inte skett tillräcklig industrialisering som så att säga är någonting att sätta i botten när man skall bygga ut näringslivet och lägga en god grund för ekonomin. Man får alltså kämpa vidare för att få den industriservice — den infrastruktur, som man kallar det — som gör klimatet någorlunda tjänligt för att starta företag osv. Därför är det fel att angripa problemet på det här sättet som finansministern gjorde i sitt anförande. Vad gäller effekten kan vi ”tro” på båda sidor. Finansministern tror inte att en sänkning av arbetsgivaravgiften får någon effekt, många tror å andra sidan att den kan ha sin effekt. Se på kommunerna — vad är det somi är reglerbart där när man gör upp en budget? Jo, i hög grad är det personalkostnaderna. Man kan anställa flera eller man måste knappa in. Personalkostnaderna är den dryga delen i budgeten. Den delen blir givetvis åtstramad i ett läge där man har mindre pengar att röra sig med. Blir det 700 000 kr. mer för Ljusdals kommun, är jag säker på att det kommer att ge effekt mera på sysselsättningen än på någonting annat. Jag är alltså alldeles övertygad om att vårt förslag får sin största effekt just på sysselsättningen.
Herr talman! Finansministern bekräftade att när propositionen skrevs kände han med en viss inlevelse igen biskopen Brasks situation. Emellertid har många av de åtgärder som finansministern känt sig nödd och tvungen till visat sig vara bra för svensk ekonomi. Bara några ord till om momssänkningen! När man började diskutera den kallades den omöjlig och olämplig, och också i dag använde herr Sträng en del kritiska formuleringar.

För helåret 1974 har beräknats en ökning av den privata konsumtionen med 4,5 96. 1973 var ökningstakten knappt 2 96.” Några sidor längre fram erinrar finansministern om sysselsättnings effekterna och säger att vi ”under 1974 kunnat notera den högsta sysselsättning vi någonsin haft”. I finansplanen finns det alltså klart utsagt att momssänkningen hade en effekt på konsumtionen och därmed också sysselsättningen. Det är tänkbart — jag säger alltså inte att det är självklart — att en differentierad arbetsgivaravgift skulle visa sig få en liknande gynnsam effekt och kunna medverka till att skapa nya arbetstillfällen inom det inre stödområdet. Kanske får man i 1977 års finansplan läsa att effekten av nedsättningen av den allmänna arbetsgivaravgiften blev tydlig för sysselsättningen inom det inre stödområdet. I ett tidigare inlägg har jag nämnt vad denna nedsättning skulle kunna betyda för en enda kommun: 700 000 kr. Det låter kanske inte mycket när man tänker på statsbudgetens totala omfattning, men nedflyttad till lokal nivå, för en kommun, kan en sådan sänkning vid sidan av andra insatser medverka till att skapa nya jobb. Varför skulle vi avstå från att ta den chansen att ge fler människor nya jobb?
Herr talman! Finansministern avslutade sitt inlägg med att säga att han hade en rätlinjig syn i fråga om kommunalskatten. Men den rätlinjigheten finner man inte om man ser på propositionen, och lyssnade man till herr Wärnberg fann man ingen som helst rätlinjighet där heller. Här är det ju fråga om vilken respekt man skall ha för riksdagens lotteri. Herr Fagerlund vill inte att man skall ha någon respekt för lotten, men det vill herr Wärnberg. Det är kanske där striden står bland socialdemokraterna. Frågan är också vilka konsekvenserna blir för dem som bor i det inre stödområdet och tvingas leva under kommunernas dåliga ekonomi. Jag delar herr Strängs syn på kommunernas roll inom och utom det inre stödområdet, men samma sak gäller ju för bolagen och företagen. Vi har högoch lågvinstföretag både innanför och utanför detta stödområde. Vill man hävda rätlinjigheten, tycker jag att man också i det här avseendet skulle rösta emot propositionen. Jag delar också uppfattningen att subventionerna till företagen inte kommer att ge någon positiv effekt. Jag anser att finansminister Sträng har fel när han säger att en sänkning av arbetsgivaravgiften generellt för kommunerna inte skulle få någon större betydelse. Kommunerna har en väldigt hård press på sig enbart för att behålla sina anställda, och de eftersträvar hela tiden hårda rationaliseringar på grund av det ekonomiska läget — kanske ännu hårdare än inom den privata sektorn. Det är bakgrunden till problemet, och därför vore det följdriktigt att stödja vårt förstahandsyrkande om att som en etapp sänka arbetsgivaravgiften för kommunerna i hela landet till 2 96. Det skulle ha en positiv effekt för kommunerna och även för sysselsättningen.
Herr talman! Jag förstår att finansministern inte riktigt känner igen sig själv här i dag när han har lagt fram en proposition som innebär skattesänkning. Finansministern talar om de tekniska problem som han hade att brottas med för att kunna klara propositionen, och jag vill gärna ge honom en eloge för att de frågorna har fått en ganska elegant och bra lösning. Det är mycket möjligt att skattekraften har ökat i kommunerna, men där har kommunalskatteutjämningsbidraget spelat en stor roll. Vad man önskar är att kommunerna av egen kraft och med den aktivitet som kan åstadkommas där skapar bättre förutsättningar i glesbygderna. Det är det vi menar att den generella åtgärden skulle kunna åstadkomma. Finansministern tror inte att en sänkning med 2 96 spelar någon större roll, men den blir i alla fall en stimulans. Det är klart att stimulansen skulle bli bättre om arbetsgivaravgiften helt togs bort. Den skulle också bli bättre om man även för framtiden kunde garantera denna nedsättning. Det var därför vi föreslog att riksdagen inte skulle tidsbegränsa nedsättningen utan att den skulle gälla t. v. Vi har kompromissat på den här punkten och kommit till resultatet att tidsbegränsningen är lämplig med hänsyn till att företagsskatteberedningen arbetar med problemet. Jag tror att ändringen kommer att innebära en litet större aktivitet i det inre stödområdet. Finansministern sade själv att det är hårt att arbeta i glesbygderna för kommunerna. Det är det givetvis även för människorna som bor där och för dem som bedriver näringsverksamhet där.
Herr talman! Jag var helt inställd på att herr Olsson i Järvsö skulle skynda till och säga: Se på finansministern — nu vill han göra det besvärligare för de fattiga Norrlandskommunerna. Jag underströk i mitt inlägg att kommunerna i glesbygderna ansvarar för en dyrare service för den enskilde medborgaren än i tätorterna och framför allt i städerna. Jag underströk också att jag anser latituden på 35 96 vara tillräcklig. Nu skall vi undersöka om den är rätt avvägd. Så mycket vågar jag emellertid säga att den är helt tillräcklig, och det finns ingen anledning att utvidga den ytterligare genom att sänka arbetsgivaravgiften med ett par procent i stödområdet. Herr Mundebo citerade ur den statsverksproposition som var aktuell för ett år sedan. Visst gör jag gällande att stimulanspolitiken gav effekt under 1974, men den innehöll ett brett register av åtgärder, där den tillfälliga nedsättningen under tre månader av mervärdeskatten enligt min mening spelade en helt underordnad roll.

Herr talman! Jag kunde inte uppfatta finansministerns första anförande på annat sätt än att han sade att 135 26 av medelskattekraften för övre Norrland är för högt. Nu förklarar han att det är tillräckligt. Det är en korrigering i rätt riktning. Sedan säger finansministern att det är självklart att kommunerna i glesbygdsområdena har dyrare service. Det är väl också ett medgivande att vi har rätt. Tiden är ännu inte inne för att ta en omprövning av skatteunderlagsreformerna till intäkt för att sätta oss emot en sänkning av arbetsgivaravgiften för det inre stödområdet. Vi måste ha en ordentlig utvärdering av skatteutjämningssystemet först. En sak att tänka på när man börjar göra sådana här jämförelser är att vi har så mycket att ta igen i det inre stödområdet. Vi för fortfarande en ojämn kamp gentemot södra delen av landet i många avseenden. Ta som exempel bara trycket från utlandet. I hur stor omfattning kan inte södra delen av landet t.ex. utnyttja kontakterna med utlandet i fråga om både turism och ekonomi? Där är vi verkligen handikappade i större delen av Norrland. Vi har mycket att ta igen och därför tror jag det krävs lång tid ännu innan vi kan säga att skatteutjämningsbidragen är för höga för det inre stödområdet. I början sade finansministern också något om att det fanns en del tekniska svårigheter med denna proposition. Jag vill som herr Magnusson i Borås säga att de ändå lösts på ett hyggligt sätt, som jag ser det. Vad gäller kommunerna lär det inte tekniskt sett vara svårare att lösa även den delen av problemet och låta kommunerna följa med i beslutet om sänkning av arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Den fråga som berörs i utrikesutskottets betänkande nr 4 är av utomordentligt stor betydelse för det internationella miljövårdssamarbetet och därmed för effekten av det nationella miljöarbetet i de enskilda länderna. I själva verket skulle man kunna säga att ett väl utvecklat nät av internationella miljövårdskonventioner ratificerade av största möjliga antal länder och ledande till nationella åtgärder — lagstiftningsvägen eller på annat sätt — är själva förutsättningen för ett effektivt bedrivet miljöarbete. Det är därför inte underligt att den svenska regeringen har speciellt engagerat sig för en ökad effektivitet i denna aspekt av det internationella miljövårdssamarbetet. Det finns kanske anledning för de miljöintresserade i kammaren att ta del av en redovisning av det just nu aktuella läget på området.

Detta arbete har förts vidare i Förenta nationernas generalförsamling i höst där svenska regeringen inte bara, som det står i utskottsbetänkandet, uttryckt bekymmer över att så få länder biträtt konventionerna och tagit initiativ till en resolution i ärendet. Regeringen har också fört arbetet ytterligare ett steg vidare. Kammaren bör kanske vara intresserad av att veta att den resolution som Sverige lagt fram förslag om i församlingens andra utskott nu är enhälligt antagen och kommer att kunna leda detta arbete vidare. Därtill har den svenska regeringen i FN-arbetet pekat på att just därför att konventionsmönstret på det internationella miljövårdsområdet är av så avgörande betydelse för effektiviteten i arbetet, bör miljövårdssekretariatet nu gå vidare. Man bör ta upp nya områden där man kan tänka sig att förhandlingsvägen arbeta fram ytterligare konventioner. Man bör noggrant följa den tekniska och politiska utvecklingen på de olika ämnesområdena och i samband därmed revidera och uppdatera redan antagna konventioner. Man bör över huvud taget se till att de internationella konventionerna på miljövårdsområdet verkligen hålls aktuella och blir effektiva. Man bör på begäran lämna bistånd till stater som vill ha hjälp för att kunna genomföra de nationella lagstiftningsåtgärder som konventionerna föranleder. Man bör över huvud taget hålla ämnet under kontinuerlig och effektiv bevakning. Det är med stor tillfredsställelse som vi noterar att generalförsamlingen enhälligt antagit det av Sverige framlagda resolutionsförslaget. Det innebär att då miljöstyrelsen sammanträder i Nairobi våren 1976 till sitt fjärde möte, har vi en auktoritativ grund att stå på när vi från svensk sida kommer att fortsätta ansträngningarna att förstärka de internationella miljövårdskonventionerna. Som jag sade i början, herr talman, är det min övertygelse att detta är den givna förutsättningen för att vi verkligen skall få till stånd effektivitet i vårt internationella miljövårdssamarbete och därmed också största möjliga effekt på det nationella planet, vilket självfallet är den yttersta förutsättningen för att miljövårdsarbetet skall föras vidare.
Herr talman! Jag är mycket tacksam över att fru Thorsson har lämnat kammaren denna information. Utskottets betänkande har sin grund i en motion från min sida, och jag är också tacksam över att utskottet så grundligt har besvarat den motionen. För en enskild intresserad riksdagsman har det nästan varit omöjligt att hitta i den labyrint av FN-konventioner som finns. Någon kontroll på att de uppfylls har man inte från denna horisont. Jag har en känsla av att i den mån miljöfrågorna är placerade inom olika departement, har man inte heller där full klarhet i hur det ligger till. Jag är mycket lugnare efter dels denna redovisning i utskottets be tänkande, dels fru Thorssons information, som visar att det finns ett kraftigt intresse att samla sig i dessa frågor.

Herr talman!

Motionens yrkande är inte nytt för Sveriges riksdag. Kraven har framförts även under tidigare år. De kommer att upprepas så länge Sveriges ställningstagande i FN blir ett stöd åt USA imperialisternas skändligheter mot det koreanska folket. Att hålla ett område militärt ockuperat mot en allmänt uttalad folkvilja, att oförbehållsamt ge skydd och stöd åt en fascistisk regim, som gör sig skyldig till de mest brutala terrordåd, är de största skändligheter som kan begås mot ett folk som kämpar för sin nationella enhet. I södra Korea är 40 000 amerikanska soldater stationerade under namnet av FN-trupper. De har till sitt förfogande den mest moderna krigsmateriel — hit hör även kärnvapen. Att Sverige i detta avseende ständigt gett sitt stöd åt USA i Förenta nationerna är högst anmärkningsvärt. Sverige har ju alltid framhållit betydelsen av den roll Förenta nationerna kan spela vid tryggandet av internationell fred och säkerhet. Därtill har den svenska regeringen understrukit vikten av att respekten för FN stadgans målsättningar underbyggs och vidmakthålls, såväl av organisationen själv som av dess medlemmar. Mot denna bakgrund är därför Sveriges agerande i FN synnerligen anmärkningsvärt.

Mot det koreanska folkets enhetligt manifesterade vilja utnyttjade USA år 1948 FN:s generalförsamling för att legitimera en permanentning av Koreas delning genom att upprätta en marionettstat i södra Korea. Härefter har USA genomfört en hel rad svåra brott mot FN-stadgan. Efter att ha utlöst Koreakriget 1950 kunde USA genomdriva en resolution i FN:s säkerhetsråd där deras egna interventionsstyrkor i Korea utnämndes till ” Förenta nationernas styrkor”. Det märkliga i detta sammanhang är att denna resolution kunde godkännas utan att säkerhetsrådet ens var beslutsmässigt. Vidare var detta beslut även ett brott mot artikel 32 i FN:s stadga, där det sägs att part i tvist, som är föremål för rådets behandling, skall inbjudas till överläggning. Men ingen representant för Demokratiska folkrepubliken Korea hade inbjudits eller ens getts tillfälle att yttra sig. Även i det fallet våldförde man sig på FN-stadgan. Ytterligare en anmärkningsvärd omständighet är att FN enligt egna statuter inte hade befogenhet att ingripa då alla kända fakta visade att kriget i Korea var ett inbördeskrig. Även här våldförde sig FN på sina egna stadgar. USA hade den gången kraften att tvinga igenom sina krav. När Koreakriget 1953 resulterade i ett vapenstillestånd blev USA-trupperna kvar i södra Korea i namn av ”Förenta nationernas styrkor”. Deras huvudsakliga uppgift har varit att skydda en fascistisk terrorregim i södra Korea, som folket inte ville veta av. Officiellt hette det att USA-trupperna var i södra Korea för att garantera freden. USA betraktade sig som supermakt och världspolis och som den dominerande makten i världen. Folken inte minst i Indokina skulle få se fler bevis på detta. I kraft av denna sin styrka kunde USA få den överväldigande majoriteten i FN att dansa efter sin pipa. Därför kunde USA behandla FN:s stadgar som om de vore värdelösa papperslappar då de inte gynnade amerikanska intressen. Självfallet vägrade USA så gott som omedelbart att efterkomma den vapenstilleståndsöverenskommelse som man hade underskrivit. Artikel 4 i den överenskommelse som USA var med om att underteckna den 27 juli 1953 föranstaltade om överläggningar om de utländska truppernas tillbakadragande och åtgärder för landets återförening inom tre månader från vapenstilleståndsdagen. Men redan inom tolv dagar hade USA och den fascistiska regeringen i södra Korea förbrutit sig mot denna artikel genom att underteckna ett bilateralt avtal, som möjliggjorde en stationering av USA-trupper i södra Korea och militärbaser där på obestämd tid. Nu, 22 år senare, har USA fortfarande trupper och baser i södra Korea. Även för detta sitt folkfientliga handlande fick USA stöd av sin pålitliga majoritet i Förenta nationerna. USA-trupperna kunde därtill betecknas som Förenta nationernas trupper. Under USA-truppernas beskydd genomför den fascistiska regimen i södra Korea en allt brutalare terror mot befolkningen. Även om meddelanden härom är sparsamt refererade i svenska massmedia har det ändå getts en bild av denna massterror. Dagens Nyheter skriver i en ledarkommentar den 3 november i år om Koreafrågan och den sydkoreanske presidenten Park Chung Hee: ”President Parks förtryckarregim stämplar motståndare som kommunister och torterar och avrättar dem. Hans välde upprätthålls med hjälp av drygt 40 000 soldater . Och de amerikanska trupperna har även materiella intressen att försvara. De vakar över japanska och amerikanska investeringar, som vuxit rekordartat i ett Sydkorea, där president Park erbjuder billig arbetskraft, lag och ordning och god utdelning på investerat kapital. Sydkorea är en nordlig nyckelpunkt i USA:s och Japans växande ekonomiska intressesfär i Sydostasien. För att Sydkoreas folk skall kunna befrias från Parkregimens förtryck måste samtliga amerikanska trupper bort — inte bara de som utgör FN kommandot.” Tillåt mig, herr talman, att göra ytterligare ett kort citat. Det gäller vad den internationella juristkommissionens representant i FN, William J.

Det sker under Förenta nationernas hägn och beskydd, då USA-trupperna fortfarande bär beteckningen FN-trupper. Detta oefterrättliga förhållande kan givetvis inte fortsätta i evighet. De alliansfria staterna och länderna från den tredje världen, som själva känt förtrycket och ockupationen från den s.k. fria världen, har ställt sig i spetsen för aktioner i Förenta nationerna för att få ett slut på de olidliga förhållandena i Korea. USA kan därför nu inte längre bolla som man hittills har kunnat göra med medlemsstaterna i FN. USA har förlorat majoriteten i FN och har uttalat ett visst hot om att lämna medlemsorganisationen, även om USA fortfarande där har en del ”säkra” stater, framför allt därför att dessa stater militärt och ekonomiskt helt är beroende av USA. Årets uppgörelse i FN blev därför en stor seger för det koreanska folket. USA kunde inte förhindra att generalförsamlingen i höst antog en resolution, som kräver att alla främmande trupper skall bort från södra Korea. Redan vid fjolårets behandling av Koreafrågan i FN hade de alliansfria staterna och länderna från den tredje världen framlagt förslag, som underskrivits av 39 stater, om att alla främmande trupper skulle lämna södra Korea. Vid omröstningen i FN den gången gav Sverige sitt stöd åt USA och lade ned sin röst beträffande de 39 ländernas förslag. USA:s förslag segrade — ockupationstrupperna skulle vara kvar i södra Korea. Sveriges ställningstagande var även den gången att beklaga. Inför årets FN-behandling av Koreafrågan hade antalet progressiva stater ökat till 43. Deras krav var desamma som under fjolårets behandling av Koreafrågan i FN. Dessa krav innebar ett upplösande av ”FN-kommandot” i Korea, tillbakadragande av alla utländska trupper, stationerade i södra Korea under Förenta nationernas flagga, samt undertecknande av ett fredsavtal mellan de parter som berörs av vapenstilleståndsöverenskommelsen från år 1953. Norra och södra Korea uppmanades att hålla sig till principerna i det gemensamma uttalandet från år 1972 för att undanröja den militära konfrontationen och påskynda den självständiga och fredliga återföreningen av landet. Denna resolution vann majoritet. Sverige stödde icke resolutionen, utan Sverige lade ned sin röst vid omröstningen. För det koreanska folket var denna omröstning i jämförelse med vad som hänt tidigare år ett stort framsteg. Härefter kan USA:s ockupationstrupper i södra Korea inte längre framställas som FN-trupper. Kampen för ett tillbakadragande av USA-trupperna från Korea har väsentligt underlättats. Sverige stödde alltså inte de progressiva staterna vid omröstningen i FN men gav däremot sitt fulla stöd åt den resolution som företräddes framför allt av USA. Här förklarades visserligen att man kunde gå med på att upplösa ”FN-kommandot” i södra Korea, men -— tillades det från USA -—- detta kommando består endast av 300 man. USA-trupperna på 42000 man i södra Korea var plötsligt inte längre FN-trupper. Vidare förklarades av USA att man inte kunde gå med på upplösning ens av FN-kommandot om inte vapenstilleståndsöverenskommelsen från 1953 förblir i kraft. Något fredsavtal ville USA egentligen inte diskutera. Det krigiska tillståndet på den koreanska halvön skall alltså fortsätta. De 42 000 USA-soldaterna med modern utrustning och 300 kärnstridsspetsar skall vara kvar i södra Korea. För resolutionen röstade Sverige och gav återigen USA sitt fulla stöd för upprätthållandet av de olidliga förhållanden som råder i södra Korea. Även denna resolution blev antagen av FN. Utrikesutskottets metod att argumentera mot yrkandena i vpk-motionen 249 i år skiljer sig inte nämnvärt från den argumentation som på sin tid år efter år användes mot vpk-motionernas krav på ett svenskt erkännande även av Demokratiska folkrepubliken Korea. Argumenten präglas nu liksom då av den obotfärdiges förhinder. På annat sätt kan inte utskottsbetänkandet tolkas. Där refereras — jag citerar direkt ur utskottsbetänkandet — till att Sverige i FN stödde det förslag, alltså USA-förslaget, som ”främst uppmanade Sydoch Nordkorea att fortsätta sin dialog om en fredlig återförening och vidare begärde förhandlingar mellan alla de direkt berörda parterna”. Men vad är det för en dialog utskottet hänvisar till? Tillåt mig, herr talman, att helt kort uppehålla mig vid just den frågan. Efter oupphörliga framstötar från Demokratiska folkrepubliken Korea till regimen i Söul om i varje fall samtal om för de två staterna gemensamma frågeställningar blev resultatet så småningom — på grund av en omfattande opinion, framför allt bland folket i södra Korea — den s.k. dialogen. Den 4 juli 1972 kom den gemensamma kommunikén som gällde de tre huvudprinciperna för nationell återförening. Huvudinnehållet var självständighet, fredlig återförening och nationell enighet. Demokratiska folkrepubliken Korea ställde i anslutning till denna överenskommelse sedermera konkreta förslag om i första hand nedrustning i de båda staterna — i såväl Nordkorea som södra Korea. Då ville fascistregimen i Söul inte vara med längre. Dialogen upphörde helt, och några svar på framställningen kom aldrig. Trots att Demokratiska folkrepubliken Korea gång på gång gjort framställningar till södra Koreas regering att fortsätta dialogen har inga som helst svar gått att få. Relationerna mellan syd och nord i Korea försämrades i stället. De omfattande demonstrationer i södra Korea och framför allt i Söul med krav på fortsättande av dialogen besvarades av fascistregimen med en alltmer omfattande terror mot folket i södra Korea. I detta läge vände sig regeringen i Demokratiska folkrepubliken Korea direkt till USA och föreslog ett fredsavtal, då USA ju var en av undertecknarna av vapenstilleståndsöverenskommelsen och därtill den makt som har sina trupper stationerade i södra Korea och som har överbefäl över alla de väpnade styrkorna där. USA har inte ens bevärdigat regeringen i Demokratiska folkrepubliken i Korea med ett svar på dessa förslag. Till FN har dock ett svar —- om man kan beteckna det så — avgivits av USA, men det går stick i stäv mot strävandena efter en fredlig återförening. Svaret har som sagt inte ställts till Demokratiska folkrepubliken Korea utan till FN, och det gick till på följande sätt: För att göra en fredlig återförening av de två staterna i Korea helt omöjlig, och det för all framtid, föreslog USA att södra Korea skulle upptagas som medlem av FN. Detta förslag vann dock icke majoritet. Majoriteten ville inte vara med på USA:s förslag om en delning för all framtid av den koreanska halvön, utan majoriteten önskade få till stånd en fredlig och självständig återförening av de två staterna. Majoriteten ville även att den militära konfrontationen skulle undanröjas, vilket dialogen från 1972 och överenskommelsen då hade gett ett löfte om. Ett upptagande av södra delen av Korea i FN skulle betyda grundskottet för den fredliga och självständiga återföreningen. USA led alltså nederlag i frågan om att få södra Korea upptaget som medlem i FN. Men var fanns Sverige i detta sammanhang? Hur röstade Sverige i denna viktiga fråga? Fanns Sverige på majoritetens och de progressiva staternas sida eller mönstrade Sverige återigen upp bakom USA och fascistregeringen i södra Korea? Det är att beklaga, men Sverige återfanns än en gång bakom USA! Det koreanska folkets okuvliga känsla av nationell enhet kunde den japanska imperialismen inte krossa under de 50 år Korea hölls ockuperat och förtryckt. Under de senaste 30 åren har Korea varit delat i två hälfter och södra Korea ockuperat av USA-trupper under FN:s beskydd, fana och emblem. De nya ockupanterna har lika litet som de tidigare förmått att utrota det koreanska folkets okuvliga känsla för nationell enhet. Till sitt förfogande har man haft — här som överallt i vår värld där USA-imperialismen uppträder — en fascistisk regim som med brutal terror och folkförtryck söker slå ned alla tillbud till nationella enhetssträvanden. Det koreanska folket kommer dock sist och slutligen att segra. Imperialismen i vår värld har sett sina bästa dagar. I land efter land gör folken sig fria från utländskt förtryck. Frågan är bara när detta mänskliga lidande skall få ett slut. Herr talman! Att den svenska regeringen är fullt medveten om att folket i båda delarna av Korea önskar ett enat Korea, och att Sverige stöder alla ansträngningar som går ut på att det skall bli en fredlig och självständig återförening, framgick klart och tydligt av vad utrikesminister Sven Andersson sade i debatten om den interpellation jag framställt och som besvarades den 26 maj i år. Därför blir man fundersam över att den svenska regeringen gång på gång backar upp bakom ockupationsmakten USA, då Koreafrågan behandlas i FN. Då utrikesutskottet i stort sett bygger sin argumentation för avslag på vår motion på att den s.k. dialogen mellan norra Korea och södra Korea bör fortsätta, och då man här tycks se lösningen på frågan, så vill jag sluta mitt inlägg med vad jag nu har anfört och yrka bifall till vänsterpartiet kommunisternas partimotion 249.

Herr talman! Enligt många bedömare är Korea vid sidan av Mellanöstern det område i världen där ett akut hot mot freden lätt kan uppstå. De politiska motsättningarna mellan Nordkorea och Sydkorea är ytterst intensiva och djupgående. Det försök till en politisk dialog som gjordes 1972 har inte fortsatt. De två regimerna tycks på senare år ha ytterligare fjärmat sig från varandra. Samtidigt har de koreanska staterna byggt upp en högst avsevärd militär kapacitet. Den hårda konfrontationen mellan Syd och Nord under höstens FN behandling av Koreafrågan har sannerligen inte heller förbättrat utsikterna till en utveckling mot fred och stabilitet under den närmaste tiden. Herr Lorentzon har här nu för tredje gången under det senaste året till riksdagens protokoll läst in sin tolkning av Koreas moderna historia. Att flera gånger under ett år ge riksdagen denna historielektion tyder på ett engagemang, som dock överträffas av ensidigheten i framställningen. Under det kalla krigets dagar dominerades den svenska nyhetsförmedlingen av sydsidans propagandistiska skildringar. Sedan dess har vi lärt oss ett mer balanserat sätt att se på Koreafrågan, och jag tror därför att det är en överloppsgärning när herr Lorentzon här på nytt levererar bredsidor ur nordsidans propagandaarsenal. Sverige är en av de få stater som har diplomatiska förbindelser och i övrigt normala relationer med båda de koreanska regimerna. Vårt land deltar dessutom sedan 1953 i den neutrala övervakningskommissionen vid den 38:e breddgraden. Avsikten bakom de svenska ansträngningarna att främja en fredlig utveckling i Korea ifrågasätts heller inte av någon av parterna. Det fick vi på nytt bekräftat under behandlingen av Koreafrågan i FN i höst. Tillsammans med några andra stater försökte den svenska delegationen finna medlande ståndpunkter. Tyvärr visade sig det arbetet vara förgäves på kort sikt. Möjligen har denna medlargrupp lagt grunden för framtida initiativ i Koreafrågan. Parterna måste ju ändå någon gång börja samtala med varandra. Det är den enda vägen mot en fredlig avveckling av de i dag så hårda motsättningarna. FN:s generalförsamling antog den 18 november två resolutioner i Koreafrågan. Sydsidans text samlade 59 röster och antogs med en majoritet av 8 röster. Nordsidans resolution stöddes av 54 stater och antogs med en majoritet av 11 röster. Det bör observeras att ingendera texten stöds av en majoritet av FN:s medlemsstater. Olika tolkningar av vad generalförsamlingen egentligen har beslutat kommer nu att göras av parterna, och det främjar naturligtvis inte fredens sak. I den svenska röstförklaringen beklagades det att de båda resolutionstexterna skilde sig på så viktiga punkter som när det gällde FN kommandots upplösning och frågan om att ersätta vapenstilleståndsavtalet med ett fredsavtal eller någon annan anordning av varaktigt slag. I motionen 1975:249 kräver vpk att Sverige skall verka för att alla utländska trupper under FN-flagg i Korea fråntas denna status och att dessa trupper villkorslöst och omedelbart dras bort från landet. Samma krav framförs i den nordliga resolutionstexten i FN. Sverige kan inte stödja detta krav. En villkorslös och omedelbar avveckling av FN-kommandot skulle kunna rubba den stabilitet i området som baseras på det gällande stilleståndsavtalet. Enligt den svenska synen måste ett upplösande av FN-kommandot föregås av en uppgörelse om ett fredsfördrag eller ett arrangemang som gör att stilleståndsavtalet inte sätts ur spel. Det är naturligtvis ett rimligt krav att man skall söka undvika något som kan liknas vid ett avtalslöst tillstånd. Man stärks ytterligare i denna uppfattning när nordsidan i sin FN-resolution menar att Nordkorea bara är berett att diskutera ett fredsfördrag med USA men inte med den sydkoreanska regimen. Enligt svensk syn vore det i hög grad önskvärt att FN kunde dra sig ur det nu mer än 25-åriga koreanska engagemanget, bl.a. därför att FN-insatsen så starkt kommit att kopplas till den ena partens positioner. Men FN kan inte rimligen dra sig ur på ett sätt som leder till ökade risker för freden i området. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.